Fru talman! Jordbrukspolitiken är just nu föremål för intensiva diskussioner. Kanske läggs just nu grunden för det framtida svenska jordbruket, en process som berör drygt 100 000 jordbruksföretag i landet och alla dem som är sysselsatta med de senare leden i livsmedelsproduktionen. Men också vi alla andra berörs direkt, eftersom vi faktiskt alla måste äta. Även om man ibland i den här delen av landet tycks tro att mat bara är någonting som man köper i affärerna, är det faktiskt inte så. Den måste också produceras. Diskussionen om jordbrukspolitiken handlar i hög grad om huruvida produktionen av livsmedel skall äga rum här i vårt land eller om huruvida vi i framtiden i allt högre grad skall importera våra livsmedel. Det här är en debatt som inte berörs i det betänkande som vi har att ta ställning till nu, men som vi snart får anledning att återkomma till i samband med en senare proposition. Det är väl därför som just jordbruksområdet inte berörs i så många avseenden i detta betänkande. Jag vill ta upp en fråga som vi i vpk tycker är mycket viktig och som också berör inriktningen på det framtida svenska jordbruket. Det gäller det som vi kallar alternativ odling eller ett ekologiskt anpassat lantbruk.

Vi har också framlagt förslag i denna riktning, vilka tyvärr i varje fall inte i detta betänkande har vunnit utskottets majoritet. Regeringen har tidigare infört ett tillfälligt omställningsbidrag inom ramen för statens delansvar för spannmålsöverskottet. Detta var naturligtvis bra. Det innebar en ökad stimulans till alternativ odling. Problemet var bara att det gällde en punktinsats. Under ett år fick man möjlighet att gå över till alternativ odling. Detta orsakade problem genom att arealen för alternativ odling fyrdubblades på ett år. När många går över till alternativ odling finns inte upparbetade distributionskanaler och avsättningsmöjligheter. Även om behovet av alternativt odlade produkter är stort, finns i ett sådant läge inte ett uppbyggt system för sådana. Detta har medfört ett behov av uppföljning av omläggningsstödet med marknadsföringsåtgärder och med en intensifierad rådgivning. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2. Detta är frågor som vi naturligtvis får återkomma till i samband med diskussioner om jordbrukets framtid i dess helhet. Vi menar att den alternativa odlingen inte skall betraktas som en liten nisch i det svenska jordbruket, utan helt enkelt som den väg som vi har att gå in på inför framtiden. Jag vill också ta upp ett förslag som vi tyvärr inte heller fått gehör för och som har att göra med djurmiljöförbättrande åtgärder. Riksdagen har beslutat om skärpta villkor för djurhållningen, och det är naturligtvis bra. Men det medför också ett stort behov av ökade investeringar för att förbättra ladugårdar och djurmiljö. I ett läge när många bönder betvivlar att de har en framtid som jordbrukare är det nödvändigt för att få till stånd dessa kostsamma investeringar att samhället skapar bra finansieringsmöjligheter för dessa. Tyvärr har vi inte fått gehör heller för den tanken. Fastän det utlovats att regeringen skulle återkomma till dessa frågor i samband forskningspropositionen gjorde man inte det. Det finns en del bra saker i betänkandet, vilka redan har berörts. Utskottet påpekar att det är viktigt att regeringen när det gäller överläggningar med rennäringen för reella förhandlingar innan man fastställer nivån på priserna. Det är nödvändigt att göra det påpekandet, ty fastän utskottet framförde det till regeringen redan förra året har det inte fått genomslag. Det är också bra att utskottet påpekar att regeringen skall återkomma med en rapport om vad som händer med den svenska fruktodlingen. I den period av ökad import och med anpassning till internationella handelsregler som vi nu står inför har den svenska fruktodlingen utan tvivel drabbats mycket hårt. Det är inte bara så att svenska fruktodlare står och väntar på vad regeringen skall göra, som Anders Castberger sade. Tyvärr har många fruktodlare redan gett upp därför att de inte fått en reell chans att klara denna svåra omställning. Jag är övertygad om att den svenska fruktodlingen i framtiden kan konkurrera med den importerade frukten, men det gäller att se till att en sådan omställning genomförs under rimliga villkor. Vad gäller skogspolitiken berörs i detta betänkande behovet av ökad kalkning och av s.k. vitaliseringsgödsling. Vi vill från vpk verkligen understryka att vi delar uppfattningen att det finns ett stort behov härav. Vi tycker inte att den försöksverksamhet som regeringen föreslår och som sätts in mycket sent, bedrivs i tillräckligt stor skala. Vi delar alltså inte utskottets mening att de inledda försöken är av tillräcklig omfattning. Men eftersom anslagen för detta ändamål kommer att tas upp i ett annat sammanhang, återkommer vi till den diskussionen då. Det är också bra att regeringen uttalat att dikningsbidraget skall tas bort. Vi är tyvärr i full fäård med att göra samma misstag inom skogsbruket som vi redan har gjort inom jordbruket, dvs. genomföra en omfattande utdikning, som innebär att vi frånhänder naturen möjligheten att ta hand om en hel del av läckaget av näringsämnen och omarbeta det så att det inte kommer ut i våra hav och sjöar och blir ett stort miljöproblem. Jag skulle vilja säga att det är skandalöst att vi i dag, när vi vet vilka effekter läckaget av näringsämnen till hav och sjöar har, inte har förmågan att hejda oss och se till att inte göra om samma misstag inom skogsbruket. Den nu aviserade åtgärden är dock ett litet steg på vägen, vilket vi noterar med tacksamhet. I regeringsförklaringen, när den nya regeringen Carlsson efterträdde den gamla regeringen Carlsson, aviserade statsministern en översyn av skogspolitikens mål och medel, och vi tycker att detta är mycket bra. Det är hög tid att man gör en sådan översyn och att man som grund för det framtida skogsbruket gör en anpassning till vad som är bra för naturen. Vi väntar nu med spänning på en precisering av det åtagande som gjordes i regeringsförklaringen. Vi tycker möjligen att det skulle kunna gå litet snabbare och att man nu skulle kunna vara i full gång med detta arbete, så att vi kunde få mera klart för oss vad regeringen egentligen avsåg. I den del av betänkandet som berör skogspolitiken behandlas en gammal stridsfråga, som vi hoppas nu äntligen har fått sin lösning. Det gäller det s.k. 5 § 3-bidraget, där utskottet nu i sitt betänkande tydligt uttalar att man anser att denna ersättning skall utmönstras. Det är naturligtvis mycket bra. 5 § 3 bidraget har blivit en symbolfråga för den mycket intensiva diskussionen om skogsbrukets förmåga att anpassa sig till naturenliga metoder som inte orsakar stora problem och som inte utarmar flora och fauna. Men det är också mycket viktigt att framhålla att denna anpassning inte får ske i motsättning till exempelvis sysselsättningen. Det finns ibland en tendens i miljödebatten att hävda arters och växters rätt att existera på bekostnad av människans rätt att existera. Vi menar att det måste gå att finna lösningar som tillgodoser båda dessa behov. Det är fullt möjligt att skapa ett skogsbruk som är förenligt med god naturvård och som också ger människor i de berörda delarna av landet möjligheter till en god utkomst. Det är vår skyldighet i denna församling att hitta sådana vägar och att göra det utan att blåsa under motsättningarna mellan dem som värnar om naturvården och dem som värnar om sysselsättningen. Jag tror att vi gör miljön en mycket stor otjänst, om vi bidrar till att blåsa upp dessa motsättningar. Vi har också föreslagit att man skall se över bidragen till skogsbilvägar. Det är mycket märkligt att utskottet inte biträder det kravet. Det faller mycket väl in inom ramen för en sådan allmän översyn av skogspolitiken som regeringen har aviserat. Jag tror uppriktigt sagt att det snarast måste vara ett misstag från utskottsmajoriteten att man inte tyckte att också bidraget till skogsbilvägar skulle ingå i den här översynen. När det gäller fisket vill jag bara säga, eftersom Anders Castberger tog upp frågan om bidrag till fiskevårdsområden, att jag tycker att liberalerna i denna fråga liksom i en del andra försöker sitta på två stolar samtidigt. Det lär tillhöra de liberala attributen att vara kluven, och det har vi i dessa dagar i andra sammanhang fått utmärkta bevis för. Det bästa sättet att få till stånd fiskevårdsområden är att sätta upp en tidsgräns och säga att man fram till den tidsgränsen får bidrag till bildandet av sådana. Vill man sedan bilda nya fiskevårdsområden, får man göra det utan bidraget. En sådan ordning måste snabba upp processen. Då ser de berörda som är angelägna om att få bidraget till att få in en ansökan snabbt. Men om man låter det hela försvinna i fjärran, får det motsatt effekt. Då blir det inte lika brådskande att se till att få det här gjort. Jag tycker därför att folkpartiets ställningstagande i denna fråga är litet inkonsekvent. Till slut bara några ord om livsmedelsverket, som berörs i detta betänkande. Man har begärt och delvis fått pengar till en folkhälsokampanj, och vi tycker att det är bra. Vi menar att det behövs en sådan kampanj. Men vi tycker att man borde ha fått alla de medel som man har begärt, inte bara delar av dem. Vi hoppas och tror att det skall bli en folkhälsokampanj som skall bedrivas litet mera seriöst än den som diverse f.d. ministrar har ägnat sig åt. Det är vår bestämda uppfattning att mjölkfettet så länge det befinner sig i mjölken inte är det stora folkhälsoproblemet i vårt land. Det är snarare det fett som finns i produkter som t.ex. chips som är ett problem. Man borde i en folkhälsokampanj lägga större tonvikt vid det snarare än att rikta in sig på mjölken. Till sist också bara några ord om importkontrollen, som vi tycker är oerhört viktig. Vi går förhoppningsvis in i en tid med ökat samarbete länder emellan och även med ökad handel. Men det måste betyda att de helt rimliga krav som konsumenter ställer på kvalitet och på miljövänlighet liksom också den oro som människor känner inför att matvaror är behandlade med tillsatser eller med oacceptabla metoder tas på allvar. För att man skall kunna ta den oron på allvar krävs att man har goda resurser för genomförande av kontroller av de importerade livsmedlen. Jag vill yrka bifall till reservation nr 37.

Fru talman! Annika Åhnberg, vänsterpartiet kommunisterna, säger att vi i folkpartiet är inkonsekventa när det gäller frågan om fiskevårdsområdesbidraget. Jag vill då bara påminna om att liberal politik inte är kluvenhet utan en öppenhet för verklighet, den verklighet som också finns utanför detta hus. Vi hade faktiskt i utskottet utfrågningar om den här saken. Resultatet från de utfrågningarna gav klara belägg för att en sådan övergångstid som vi har framhållit som önskvärd faktiskt är behövlig. Det är riktigt att vi skall sätta en bortre gräns för det här bidraget, men vad vi har framhållit är att vi skulle vilja se en större smidighet för att på så sätt kunna få en mjuk övergång till den tid då bidragen inte längre får utgå. Det är detta som det handlar om, och jag tycker inte att det är en inkonsekvens, utan en anpassning till en verklighet.
Fru talman! Jag förstår att Anders Castberger kanske känner ett stort behov av att försvara sig. I dessa tider måste man förmodligen vara väldigt försvarsinriktad om man tillhör folkpartiet. Men det är ju så att det inte kommer att vara förbjudet att bilda fiskevårdsområden. Det är inte det som det handlar om, utan det handlar om att det ekonomiska bidraget kommer att försvinna. Det måste väl ändå vara helt rimligt att så länge det finns ett ekonomiskt bidrag, innebär det en stimulans till att göra detta snabbare. Det är av den anledningen som det är så viktigt att det finns en tidsgräns satt för när detta bidrag skall upphöra. Jag vidhåller alltså min uppfattning att folkpartisterna i denna fråga, som i många andra frågor, är kluvna och inkonsekventa.
Fru talman! Vi i folkpartiet är varken kluvna eller inkonsekventa. Annika Åhnberg låtsas inte om att utskottet har haft en utfrågning i detta ämne. Annika Åhnberg låtsas inte om att hon var närvarande då. Annika Åhnberg låtsas inte om att hon hörde vad de olika företrädarna faktiskt gav uttryck för vid denna utfrågning. Faktum är ändå att de ytterligare kunskaper som vi inhämtade vid den utskottsutfrågningen gav vid handen att en sådan här övergångstid behövs. Jag förnekar inte att det är tillåtet att bilda fiskevårdsområden också i framtiden.

Fru talman! Som många talare redan har sagt i den här debatten är detta betänkande mycket tunt. Den stora debatten om jordbruket kommer ju att hållas i juni, då vi skall fatta beslut om den framtida jordbrukspolitiken. Inte heller forskningsfrågorna är med i detta betänkande, utan de kommer upp i ett senare sammanhang. Det finns ändå en hel del intressant i det här betänkandet. Några reservationer tar t.ex. upp förslag om att på olika sätt stimulera alternativodlingen. Vi ställer oss bakom reservation 2 och reservation 8, som handlar om att hjälpa till med marknadsföringen av alternativodlade produkter. Genom omställningsstödet har ju alternativodlingen glädjande nog ökat kraftigt det senaste året. Det har lett till litet problem, eftersom man ännu inte har hunnit få i gång en marknadsföringsorganisation. Tidigare har man ju inte behövt marknadsföra sig över huvud taget. Reservationerna handlar vidare om hur vi skall kunna stärka rådgivningen. Det är just under de första åren, när lantbrukarna ställer om produktionen, som de har det allra största behovet av rådgivning. Vi menar därför att det är mycket viktigt att just nu erbjuda lantbrukarna hjälp med detta. Jag tycker, precis som Annika Åhnberg, att det är mycket viktigt med långsiktiga åtgärder i syfte att främja alternativodlingen, t.ex. i form av ett omställningsstöd. Det viktigaste är emellertid enligt min mening att det faktiskt är nödvändigt att ställa om hela jordbruket i en annan riktning. Det är nämligen det enda sättet att klara av miljöproblemen på kort sikt, och vi kan inte vänta med att lösa miljöproblemen. Det kommer att dröja många år innan vi har kommit så långt att jordbruket kan klara sig helt utan handelsgödsel och ke miska bekämpningsmedel. Därför måste vi göra någonting nu. Det vi redan nu kan göra är att radikalt skära ned användningen av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Detta är också det absolut bästa sättet att stödja det ekologiska lantbruket eller alternativodlingen. På detta sätt gör vi nämligen alternativodlingen till det naturligt mer lönsamma. Den dag det blir rejält lönsamt att odla sitt eget kväve kommer fler och fler lantbrukare att börja göra detta. Det är helt självklart. När resurshushållning över huvud taget är lönsam även för de enskilda företagen, när vi gör det som är rätt för hela samhället lönsamt också för den enskilde, då kommer det att börja hända saker. Jag tycker t.ex. att det kunde vara okej att ha en regel som säger att man inte får ha mer än ett visst antal djur per hektar. Det är emellertid oerhört svårt att kontrollera var gödseln sprids. Den kan spridas alldeles i närheten av gården, och då får vi samma problem i alla fall. Om däremot kvävet är rejält dyrt kommer det för lantbrukaren att löna sig så mycket att ordentligt hushålla med kväve att kvävet då används på ett helt annat sätt, på ett mer resurshushållande sätt. Som jag ser det är en inriktning på ett extensivt jordbruk i dag det bästa sättet att också gynna alternativodlingen. Samtidigt är alternativodlingen den metodoch teknikutvecklare som är nödvändig för att det skall bli möjligt för oss att inom jordbruket använda en allt lägre andel av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Detta får också positiva effekter på den situation vi i dag har när det gäller matförsörjningen. Vi talar ju om en överskottsareal. Det finns alltså möjligheter att acceptera lägre skördenivåer eftersom vi ser det som ett problem att vi har för mycket åkerareal. Även om vi satsar riktigt rejält på biobränslen så kommer vi inte, med de omställningstider som just nu diskuteras i fråga om den framtida jordbrukspolitiken, att hitta ersättningsområden för all den åkerareal som finns i dag om vi inte samtidigt satsar på ett extensivare jordbruk. Det går inte att introducera biobränslen riktigt så snabbt. Däremot kan vi redan i dag och under de här åren introducera en hel del biobränslen. Detta är naturligtvis mycket bra eftersom vi måste använda betydligt mer av biobränslen för att få energipolitiken att fungera i en mer resurshushållande och miljövänlig riktning. Betänkandet tar också upp en del frågor som rör naturvården. Glädjande är att dikningsbidragen äntligen är borta. Förra året var vi det enda parti som i vårt budgetförslag plockade bort dikningsbidragen. Tydligen var det den här gången lättare att övertyga regeringen än de övriga partierna. Regeringen hade nämligen strukit dikningsbidragen i årets budgetproposition. Betänkandet behandlar vidare de mycket omdebatterade 5 § 3-bidragen. I valrörelsen 1988 lovade samtliga partier att ta bort bidragen till skogsodling efter lågproducerande bestånd. Detta är en gammal stridsfråga för naturvården. Man har hela tiden drivit på för att få bort dessa bidrag som leder till ett intensivare skogsbruk och som hotar marker som många gånger är mycket väsentliga för naturvården genom att det där finns hotade växtoch djurarter som inte finns i områden där man har bedrivit ett mer intensivt jordbruk. Det är mycket svårt att få igenom detta förslag i riksdagen eftersom olika partier krånglar olika år. I valrörelsen kopplades däremot inte borttagandet av 5 § 3-bidragen till några speciella villkor. Nu är det emellertid det ena året partier till höger och det andra året partier till vänster som krånglar. Förra året krånglade centern och moderaterna när de skrev sina motioner genom att i dessa lägga in olika villkor. Den här gången var det i stället vpk som krånglade. Trots allt har resultatet nu blivit litet bättre än förra året. Det sägs nämligen att dessa bidrag inom ett par år skall tas bort. Det sägs däremot ingenting om vad ett par år innebär. Vilken tidsplan är det fråga om? Jag tycker att det är precis lika löst som de löften som gavs i valrörelsen. Dessutom tar utskottet inte ens initiativ till att börja minska beloppen. Man kan då fråga sig om ett avskaffande över huvud taget kommer att ske. Det sägs heller ingenting om att en del av de här bidragen så småningom skall föras över till naturvården i stället, utan man specificerar det mycket löst som ”åtgärder inom det skogliga stödområdet”. Utskottet skriver också att en del av dessa pengar är intecknade för kom mande budgetår. Det är riktigt. En del av dessa pengar är intecknade för kommande budgetår. Miljöpartiet hade haft mer förståelse för om utskottet velat behålla just de pengar som var intecknade för det budgetår som kommer, och ingenting mer. Men så är det inte. Utskottsmajoriteten minskar inte ens budgetanslagen för det budgetår som kommer. Det sägs att det skall dröja åtminstone ett par år innan dessa bidrag försvinner. I reservation 18 tar miljöpartiet ensamt upp 5 § 3 skogsvårdslagen, som vi tycker skall utmönstras helt och hållet, eftersom den driver fram en avverkning på markerna som vi inte vill stimulera. Vi anser för övrigt samma sak om 6§, dvs. att den helt och hållet bör utgå. Detta är små åtgärder tills vi får en ny och helt förändrad skogsvårdslag som är betydligt bättre för naturvården och inte lika produktionsinriktad. Miljöpartiet och moderata samlingspartiet har glädjande nog kunnat skriva en reservation tillsammans om att avskaffa bidragen till skogsbilvägarna. Vi hade litet olika motiveringar, och moderaterna kanske vill avskaffa bidraget mest för att spara pengar. Men vi är glada när moderaterna väljer att lägga sina nedskärningar på sådana områden att det blir positivt för naturvården. Det tackar vi för. När det gäller bidraget till fiskevård vill jag kommentera ett fel i betänkandet. I betänkandet anges att miljöpartiet står bakom reservation 35, men jag kommer att yrka bifall till reservation 34. Vi är litet snåla av oss, och vi har inte yrkat bifall till en höjning av anslaget med mer än 1 milj.kr., vilket folkpartiet har gjort. Annika Åhnberg har tagit upp frågan om importkontrollen och en förstärkning av livsmedelsverket. Det är naturligtvis någonting oerhört väsentligt. Men detta år har miljöpartiet i stället valt att föreslå en förstärkning av livsmedelskontrollen på länsstyrelsenivå. De anslagen kommer att tas upp i ett annat sammanhang. Syftet med de anslag som vi har föreslagit är att få en person på varje länsstyrelse som tillsammans med länsveterinären kan samordna kommunernas arbete och främja mellankommunalt samarbete för att få den kommunala tillsynen att fungera effektivt i ett läge där större ansvar läggs på kommunerna. I reservation 3 föreslår miljöpartiet mer pengar till utrotningshotade arter. Det finns fler reservationer om detta där man föreslår andra belopp. Det vore mycket bra om vi kunde ta det steget att nu anslå extra pengar. När vi senast diskuterade naturvård här i kammaren fattades ett mycket viktigt beslut på detta område. I enighet fattades beslutet att inte bara arterna utan även arternas livsmiljöer skall skyddas. Det är en mycket viktig ambitionshöjning från riksdagens sida. Jag hoppas därför att vi kan förvänta oss ett nytt lagförslag från regeringen där man tar detta på allvar. Vi i miljöpartiet har för övrigt själva lagt fram ett lagförslag i den riktningen under den allmänna motionstiden. Om inte regeringen vill lägga fram något förslag så finns alltid vårt alternativ. Jag anser att detta tyder på att riksdagen är för en sådan ambitionshöjning. Det måste leda till att vi satsar mer pengar redan nu för att kunna finansiera de projekt som är på gång. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5, 8, 14, 17, 18, 19, 29 och 34.
Fru talman! Jag måste naturligtvis protestera när Åsa Domeij säger att vpk krånglar. Det är rent ut sagt ett oförskämt påstående. Vi har i det här fallet tagit vårt ansvar för att se till att det över huvud taget skall bli ett beslut som innebär att 5 § 3-bidraget avskaffas. Bakom ambitionen att ta bort 5 § 3-bidraget finns det helt olika grundinställningar. För en del partier är beslutet framför allt kopplat till intresset för större naturvårdshänsyn i skogsbruket. För andra partier är det framför allt kopplat till en önskan att avskaffa skogsvårdsavgifterna. Därför har partier med så olika grundsyn tidigare inte kunnat enas. Nu säger Åsa Domeij att anslaget inte minskar. Men utskottet skriver att man från detta anslag skall föra över de medel som kan frigöras till ett anslag för stödåtgärder i det skogliga stödområdet. Jag anser att miljöpartiet inte bara här utan också annars förespråkar en miljöpolitik som inte har några som helst fördelningspolitiska aspekter och att man inte bryr sig om vem som får betala miljökostnaderna. Uppriktigt sagt: Även om det inte i dag tillhör det politiska modet att säga det, vill jag påstå att vi lever i ett klassamhälle. För dem som lever av andras arbete är det naturligtvis ointressant om en miljöpolitik har sysselsättningsaspekter. Men för dem som skall leva av sitt eget arbete är det nog ganska viktigt att de 96 milj.kr. som är avsatta för denna ersättning i praktiken innebär drygt 1 000 arbetstillfällen. Det är ganska viktigt att man gör denna omställning med hänsyn till de avtal som redan träffats och den situation som finns i verkligheten. I övrigt delar vi i vpk miljöpartiets uppfattning att hela 5 § 3 skall bort. Vi utgår ifrån, att när regeringen har aviserat en översyn av skogspolitikens mål och medel, innebär detta att man skall se över inte bara den här paragrafen utan hela skogspolitiken och lagstiftningen.
Fru talman! Fakta är trots allt fakta. När det här vallöftet skickades ut, på en ideell förenings bekostnad, fanns det gott om plats att ta med de eventuella villkor och reservationer som man då hade. Det var många partier som hade gjort det på andra punkter, men inte just när det gällde 5 § 3-bidragen. Nu kommer inte 5 § 3-bidragen att försvinna under denna mandatperiod. Annika Åhnberg säger här att det är oförskämt att säga att vpk krånglar. Men det går ju att bevisa att vpk inte krånglar genom att rösta rätt i den omröstning som följer om en stund. Om man läser de motioner som har väckts ser man att det bara är vpk:s motion som har en klar koppling, ett villkor, för att dessa bidrag skall avskaffas. Det är helt enkelt sanningen. Jag tror inte alls att sysselsättningen skulle vara beroende av speciella bidrag som är till för att man skall skövla områden som i vissa fall kan vara mycket viktiga för naturvården. Varför har vpk inte i förhandlingarna med socialdemokraterna ställt krav på att mycket noggranna inventeringar skall göras innan dessa bidrag betalas ut, dvs. tydliga miljökonsekvensanalyser? Varför har man inte tydligt sagt att pengar skall överföras till det skogliga stödområdet och vad de i så fall skall användas till? Nu kommer bara en lud dig förklaring att under den här övergångsperioden, som vi inte vet hur lång den blir, skall pengar överföras. Men vi vet inte till vad och inte hur mycket. Det kanske blir till precis samma saker, fastän det kallas litet annorlunda. Jag tror att risken är mycket stor för det.
Fru talman! Fakta är fakta, säger Åsa Domeij. Men fakta är att de här pengarna innebär drygt 1000 arbetstillfällen — i de norra delarna av landet, där arbetstillfällen är en vara som det inte direkt råder ett överskott på. Jag delar uppfattningen att man kan bedriva ett skogsbruk som tar god naturhänsyn och att man kan garantera sysselsättningen. Men om samhället har blandat sig i den här leken och infört en ersättning som innebär att människor inrättar sig efter denna ersättning har samhället också, enligt min mening, ett ansvar att ta bort denna ersättning på ett socialt acceptabelt sätt. Jag förstår av Åsa Domeijs inlägg att miljöpartiet inte delar den uppfattningen, och det beklagar jag.
Fru talman! Vi kunde på grundval av dessa motioner ha haft en majoritet av fem partier för att få bort anslaget. Inför valet lovade alla riksdagspartier att ta bort anslaget. Då är det ju ganska troligt att människor faktiskt utgår ifrån att anslaget kommer att försvinna, såvida människor inte längre tror på vallöften. Det kan ju vara så också. Men ett sådant agerande stärker ju ytterligare tron att ännu fler vallöften sviks. Om vpk hade velat konima överens med socialdemokraterna i denna fråga, hade det funnits en chans att satsa mer på andra åtgärder för att gynna dessa bygder, där det råder problem med sysselsättningen. Nu blev det bara en lös avvecklingsplan utan tidsgränser och utan att man säger vad dessa pengar, som så småningom skall överföras till åtgärder för det skogliga stödområdet, skall gå till. De kan mycket väl gå till samma sak som tidigare. Annika Åhnberg sade att detta var en symbolfråga. Det viktigaste för vpk är kanske att själva begreppet 5 § 3-bidraget skall försvinna, men att bidraget egentligen inte är så tokigt för att främja sysselsättningen i dessa bygder. Jag tycker att det finns mycket bättre sätt att klara sysselsättningen än att man skall pressa ur de sista naturresurser som finns i dessa områden.

Fru talman! Jag skall försöka att diskutera även andra frågor än 5 8 3-bidraget. Men jag skulle i och för sig ändå kunna börja med bidraget. Vi tar ju nu ett steg framåt i det sammanhanget i och med att det har kunnat bli en majoritet i utskottet, som har bestämt sig för att detta bidrag skall mönstras ut. Konstruktionen av detta beslut var ju beroende av det resonemang som utskottet förde med representanter för både skogsstyrelsen och bygderna i fråga, Om man nu vill nå resultat med sådana åtgärder, vilket vi har velat under ett antal år, måste man hitta sådana konstruktiva lösningar. Nu får vi bevaka det hela och se till att det kommer att fungera. under ett antal år, måste man hitta sådana konstruktiva lösningar. Nu får vi bevaka det hela och se till att det kommer att fungera. Precis som Annika Åhnberg sade tidigare är det riktigt att ett borttagande av detta bidrag kommer att påverka sysselsättningen. Det har gjorts många tokiga saker med det här bidraget, men det har också gjorts bra saker. Därför kan man säga att de pengar som förs över till det skogliga stödområdet skall användas till de bra sakerna. Det är också något som vi måste bevaka. Från centerpartiets sida tycker vi att det är angeläget att skogsvårdsavgiften tas bort. Avgiften är ju delvis kopplad till 5 § 3-bidraget. Vi har även fått med i betänkandet att finansieringsfrågorna måste diskuteras. Det ser vi som en framgång. Nu skall ju egentligen inte jordbruksutskottet behandla detta, utan det är skatteutskottets sak. I övrigt finns det några andra punkter där centerpartiet har haft framgång i detta betänkande. Beträffande rennäringen gäller det två punkter. Vi har fått 1 milj.kr. till för ftämjande av rennäringen. Det är säkerligen ett behövligt tillskott. Det har också gjorts ett tillkännagivande om att förhandlingsordningen beträffande rennäringen skall ske efter de principer som gällde före 1985/86, vilket riksdagen egentligen uttalade sig för förra året men som regeringen bara delvis följt upp. Här har väckts motioner från flera partier. Martin Olsson och Karin Israelsson har framfört dessa åsikter för centerpartiet. Vi har följt upp detta, och nu blir det ett majoritetsbeslut. På fiskeområdet har vi fått hjälp med ett Östersjölaboratorium. Sven-Olof Petersson kommer att tala mer om fisket senare. Jordbrukspolitiken är i stöpsleven. Flera har diskuterat denna. Jag skall inte ge mig in i en jordbrukspolitisk debatt. I dag diskuterar vi administrationen och byråkratin som omgärdar jordbruket. Denna debatt kan verka litet avslagen om man ser på de viktiga beslut som skall fattas och som diskuteras för närvarande. Det är en förutsättning för att administrationen över huvud taget skall existera. Centerpartiet har inte några speciella synpunkter på de förslag som har lagts fram, utan vi tycker att det kan vara som det redan är. Däremot finns det i dag andra förslag som vi har synpunkter på. Vi har t.ex. trädgårdsnäringens främjande. Det är ett område som har diskuterats i kammaren i många år. För många år sedan fanns det en trädgårdsnäringsutredning. Den har man fullständigt struntat i. Man har för att inte behöva göra något hänvisat till den ekonomiska politik som gick i stöpet för någon månad sedan. Men det är ju naturligtvis inte så. Nu erbjuds det några hundra tusen kronor till för främjande av trädgårdsnäringen. Men vi tycker att man åtminstone skulle kunna nå upp till den nivå som bestämdes 1982. Det är antagligen ganska litet. Annika Åhnberg och Anders Castberger har diskuterat fruktodlingen. Nu kommer det ett förslag från regeringen i tilläggsbudgeten, och pengarna skall skjutas till. Riksdagen har ju begärt en utvärdering, och den får vi väl hoppas att vi får så småningom. Trädgårdsfrågorna är över huvud taget viktiga. Trädgårdsodlingen är ju ett av de alternativ som finns för att ta i bruk en del av den åkermark som inte behövs för livsmedelsproduktion. Det kan inte bli så många hektar, men det har ändå en viss betydelse. Det är framför allt vikigt för konsumenterna att fler trädgårdsprodukter kan produceras i Sverige. Vi producerar dem ju på ett bättre sätt här med mindre användning av kemikalier och gifter än i de importerade produkterna. När det gäller skogsfrågorna i övrigt har centerpartiet tagit upp vitaliseringskalkningen som en viktig fråga. Vi har ett ganska stort nedfall av försurande ämnen, t.ex. kväve, över skogen som gör att det behövs en vitaliseringsgödsling, dvs. kalkning. Det behövs kalcium och en del andra näringsämnen för att kompensera det som försvinner dels på grund av försurningen, dels på grund av att skogen växer fortare av kvävenedfallet. Detta gör att skogen mår dåligt och tar skada om inte något görs. Det är viktigt att vi snabbt lär oss hur vi skall hantera dessa problem. Därför behövs storskaliga försök. Det är miljarder kronor om året som står på spel, och det är enbart några extra miljoner som behövs. Det är litet futtigt att inte gå med på detta. Det finns ett förslag från regeringen om att anordna en hälsokampanj. Jag delar där Annika Åhnbergs uppfattning att det är viktigt att kampanjen blir sådan att den inte drar ett löjets skimmer över sig — som en del uttalanden som ministrar har gjort. Vi i centerpartiet anser kanske inte att det är livsmedelsverket som är bäst på att klara detta. Livsmedelsverket sköter kontrollen och ser till att våra livsmedel håller en hög kvalitet. Men vi tror inte att verket klarar kontakterna med människorna bäst. Vi anser att de 3,5 milj.kr. som man nu vill offra, eller satsa, skall gå vägen via hemkonsulentrörelsen som sköts av hushållningssällskapen. Vi tror att man på det sättet når människorna lättare. Människor har dessutom ett mycket stort förtroende för dem som arbetar inom dessa sällskap, och det är också viktigt i det här sammanhanget. Fru talman! Jag nöjer mig med detta. Därmed yrkar jag bifall till de centerreservationer som är fogade till detta betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Regeringen kommer, som flera talare har nämnt, att inom kort redovisa en livsmedelsproposition till riksdagen. Det blir naturligtvis tillfälle att då litet mera samlat diskutera livsmedelsoch jordbrukspolitik. Frågor som rör stödet till jordbruket under regleringsåret 1990/91 återkommer. Vi har Norrlandsjordbruket med det särskilda prisstödet, och vi har treårsprogrammet för jordbruket i norra Sverige, där lantbruksstyrelsen har föreslagit utvidgning. Även beträffande de myndigheter som hanterar jordbruksfrågorna kommer det att ske förändringar. Lantbruksnämnderna inordnas nästa år under länsstyrelserna. Jordbruksministern har också aviserat en översyn av den centrala myndighetsstrukturen när det gäller jordbrukets område. I årets budgetproposition föreslår regeringen ökade insatser för bl.a. ett projekt som rör sambandet mellan kost och hälsa, där folkhälsogruppen har framfört vissa förslag. Detta är ju en viktig del i en samlad livsmedelspolitik. Det föreslås ökade resurser för kontroll av importerat kött m.m. Från socialdemokraternas sida har miljöfrågorna en fortsatt hög prioritet när det gäller jordbruket. Lantbruksstyrelsen har i en lägesrapport bedömt att det är fullt möjligt att nå målet om halverad användning av bekämpningsmedel. Regeringen arbetar för närvarande med frågan om att undersöka möjligheterna att ytterligare minska användningen av bekämpningsmedel. Här har lantbruksstyrelsen också ett uppdrag som man kommer att redovisa resultatet av före sommaren. Regeringen följer också upp åtgärdsprogrammet att halvera kväveläckaget från jordbruksmark. Även där har lantbruksstyrelsen ett uppdrag som kommer att redovisas. De förslag i budgetpropositionen om ytterligare miljöinriktade insatser rör åtgärder på växtodlingsområdet. Tidigare har vissa växtnäringfrågor berörts och att den alternativa odlingen har möjligheter att utvecklas. Andra frågor som är under behandling i den forskningspolitiska propositionen är vissa frågor som rör en bättre djurmiljö. När det gäller behandlingen av skogsbruket i budgetpropositionen är det tillfredsställande att kunna konstatera att de olika programmen för ökad avverkning under 80-talet har gett en positiv effekt, inte minst med hänsyn till skogsnäringens viktiga betydelse för landets ekonomi. Regeringen har nu — efter att under tio år ha tillämpat dessa grunddrag och riktlinjer i skogspolitiken — funnit skäl att göra en utvärdering av skogspolitikens mål och medel. Inom skogsbruksstyrelsen pågår det redan en översyn av skogsvårdslagens föreskrifter och allmänna råd. Under 80-talet har frågor som rör skogsbruket och naturvården fått en allt större uppmärksamhet. Ökade kunskaper har kommit fram. Det finns i det här sammanhanget anledning att peka på den ekologioch naturvårdsutbildning som nu erbjuds de privata skogsägarna. Såvitt jag förstår har intresset för denna utbildning varit mycket stort. Inför nästa budgetår föreslås ökade insatser för naturoch kulturvård i fjällskogsoch skärgårdsområden. Resurserna för föryngringen av ädellövskogen ökas. Det föreslås en inventering av sumpskogar, samtidigt som bidraget till skogsdikningarna försvinner. Bidragen till avveckling av lågproducerande skogsbestånd har här tidigare diskuterats. Regeringen hade också föreslagit en minskning. Här vill utskottet att riksdagen skall ge regeringen till känna att i samband med den genomgång av bidragsgivningen som naturligtvis kommer att ske vid utvärderingen av skogspolitiken, bör en principiell utgångspunkt vara att detta bidrag successivt mönstras ut. Försurningen av skogsmark är i dag en realitet och ett stort miljöproblem. Genom regeringens förslag kommer 24 milj.kr. under tre år att disponeras av skogsvårdsstyrelsen för ett storskaligt försök i syfte att utveckla metoder för kalkning och vitaliseringsgödsling av skogsmark. Detta kommer att ge den nödvändiga beredskap som vi måste ha om en kalkning av skogsmark i stor skala måste ske. Regeringen förslår 2 milj.kr. att anslås för en försöksverksamhet för inventering av småbiotoper, som hyser sällsynta växtoch djurarter. Detta i och för sig relativt blygsamma anslag vore värt en särskild mässa. Det är en mycket viktig markering som görs av det ansvar som varje sektor måste ha för naturoch miljövård i sin verksamhet. Detta arbete börjar ju inte från ”scratch”. Inom skogsvårdsorganisationen har man sedan flera år tillbaka arbetat med register över hotade arters boresp. växtplatser och man har kommit långt när det gäller den frivilliga tillämpningen. Genom att man nu får en möjlighet att systematiskt göra en genomgång av skyddsvärda småbiotoper, kommer inte minst markägarna själva att få kunskap om vad som kan finnas på deras marker. Detta torde vara en förutsättning för att man också skall kunna kräva den naturhänsyn som bl.a. finns lagfäst.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
Fru talman! Jan Fransson berörde i sitt anförande en lång rad frågor som tas upp i betänkandet. Angående bekämpningsmedel vill jag göra ett påpekande. Man gör sig nu stor glädje över att målet att halvera användningen av bekämpningsmedel kommer att uppnås. Jag tycker ändå att man skall vara ärlig nog att tala om att en starkt bidragande orsak är att de nya bekämpningsmedel som snabbt introduceras och som används i allt större omfattning faktiskt är extremt lågdoserade jämfört med de traditionella bekämpningsmedlen. Under dessa förutsättningar är det inte särskilt svårt att uppnå en halvering. Det är mycket mer osäkert om man däremot uppnår en halvering av den negativa påverkan som miljön utsätts för. Jag funderade litet grand över de djurmiljöförbättrande åtgärderna, som berördes väldigt ytligt av Jan Fransson. Regeringen uttalade i budgetpropositionen att man skall återkomma i samband med forskningspropositionen, vilket är märkligt, eftersom lantbruksstyrelsens begäran var 50 milj.kr. i anslag för att kunna erbjuda en rimlig finansiering för dem som vill vidta investeringsåtgärder för att förbättra djurmiljön. Detta har givetvis ingenting med forskningspropositionen att göra. Det kom mycket riktigt inte heller något förslag i anslutning till denna proposition. Jag vill därför fråga socialdemokraterna: Anser ni att det är viktigt med ett investeringsstöd? Är detta ett bra förslag? Kommer denna diskussion att tas upp i samband med den livsmedelspolitiska diskussionen? Jag försökte att lyssna mycket noga när Jan Fransson talade om skogspolitiken och naturvården. Där var anförandet ganska tunt, tycker jag. Det innehöll inte någon ytterligare precisering över vad den aviserade översynen i regeringsförklaringen innebär, när den kommer till stånd och i vilket tidsperspektiv. Delar Jan Fransson uppfattningen att detta är ett brådskande uppdrag och att det är viktigt att vi ganska snart får se omfattningen av och innebörden i detta uppdrag? De åtgärder som här räknades upp som exempel på ökad naturvårdshänsyn är — om man ser till penningbeloppen — ytterst marginella. Det tror jag att också Jan Fransson inser. Som exempel kan nämnas det s.k. 5 § 3-bidraget, där 14 milj.kr. av 96 milj.kr. har någon typ av naturvårdsinriktning. Dessutom kan man inte samtidigt ha en stor summa pengar som avsätts för traditionellt skogsbruk och en liten del som går till speciell naturvårdshänsyn. Det måste finnas en överensstämmelse i den totala inriktningen.

Fru talman! Jag avser att ta upp de reservationer som är fogade till detta betänkande, vilka rör fisket och där moderaterna är representerade. nen kräver vi en förbättrad och utökad fisketillsyn i vår skärgård liksom i våra sjöar och vattendrag. Det hjälper föga att utfärda bestämmelser till skydd för bestånden om de inte efterlevs. Tyvärr är det så att om det saknas tillsyn och kontroll är bestämmelser, tillskapade för att skydda bestånden, mer eller mindre verkningslösa. Vi menar också att det krävs en förbättrad och utökad övervakning till havs. Vi har genom uppdelning av den s.k. vita zonen fått en unik möjlighet att begränsa det tidigare rovfisket. Eftersom området öster om Gotland är ett uppväxtområde med riklig förekomst av lax och ett värdefullt reproduktionsområde för torsk, kan en effektiv övervakning ha stor betydelse. Vi äger nästan 40 9 av vattenarealen i Östersjön och har därför stora områden att övervaka. Det behövs en förstärkning av resurserna för övervakning. Vi har pekat på möjligheten att göra detta till en rimlig kostnad. Jag yrkar bifall till reservation 27. Genom att ge ett fraktstöd — som visserligen var lågt — skapades motivation att ta till vara bifångsterna till gagn för Sveriges enda fiskmjölfabrik och till gagn för miljön. Fiskaren fick en, låt vara liten, ersättning för sitt arbete. Detta fraktbidrag har under flera år varit en nagel i ögat på fiskeristyrelsen. I förra årets anslagsframställning begärde man, liksom året före, att få använda medlen på annat sätt, t.ex. att skrota fiskebåtar. Det må vara fiskeristyrelsens ensak att anse att det är roligare att skrota den svenska fiskeflottan än att stödja den. Men man har rätt att kräva att ståndpunkterna framförs på ett korrekt sätt. Fiskeristyrelsen uppger ett enda skäl till att fraktstödet skulle tas bort, nämligen att fraktstöd numera utgår från prisregleringen. Det är inte riktigt, och det försökte jag tala om för både jordbruksutskottet och riksdagen. Men man trodde mer på fiskeristyrelsen, och det var kanske i och för sig inte så konstigt. Man räknar väl med att ett statligt verk är mera trovärdigt än en fiskare. Man tog väl det jag sade för en fiskarhistoria. Litet förargligt var det väl också för jordbruksministern, som inte kollade fiskeristyrelsens uppgift förra året, utan gick på dess förslag. Jag uppfattade det så att varken utskott eller riksdag trodde på mina uppgifter. Jag ville därför ha bevisat att jag hade rätt och anmälde och fick det prövat av justitieombudsmannen. Jag tar mig därför friheten att för kammaren läsa upp ett par korta avsnitt ur JO:s skrivelse, grundat på ett beslut taget 1989-11-02. Så här skriver JO: ”Jag har inte funnit det meningsfullt att här gå in på detaljer i det prisregleringssystem som gällde vid tidpunkten för anslagsframställningarna. Det är i detta ärende tillfyllest med ett konstaterande, att det aktuella fraktstödet inte syns ha haft någon direkt motsvarighet inom regleringssystemet. Fiskeristyrelsen har givetvis full frihet att i en anslagsframställning ge uttryck för sin uppfattning i fråga om behovet av viss stödform. I förevarande fall har emellertid framställningarna givits en utformning, som för den i hithörande frågor inte särskilt initierade kan uppfattas som ett påstående om att just det aktuella fraktstödet motsvarades av en identisk stödform inom prisregleringssystemet. Det är givet, att uppkomsten av villfarelser om gällande ordning inom ett visst område i görligaste mån måste förebyggas vid kommunikation mellan olika statsorgan. Att så sker är särskilt viktigt, när de lämnade uppgifterna ingår i en mycket stor informationsmängd, som skall bearbetas under begränsad tidsrymd såsom är fallet vid regeringens framtagande och riksdagens behandling av budgetpropositionen. I utredningen i JO-ärendet har inte blivit klarlagt vilken betydelse fiskeristyrelsens motivering för anslagsyrkandet beträffande fiskeristödet haft för frågans behandling i det fortsatta budgetarbetet. Mot bakgrund av det ovan anförda är jag det oaktat av den uppfattningen, att styrelsens motivering till yrkandet givits en alltför lättsinnig utformning. Styrelsen borde, såsom en myndighet av facket, enligt min mening ha insett detta.” Det torde inte efter detta råda något tvivel om vem som hade rätt och vem som hade fel eller vem som stod för den korrekta uppgiften. Men saken har ytterligare en sida, förutom att vara en lönsamhetsfråga. Det är också en miljöfråga. Om bifångsterna dumpas i Östersjön skadas miljön. Mängderna av bifångster, som behöver fraktas till Ängholmen eller kommer att dumpas, kommer att öka genom den kris som drabbat pälsdjursuppfödarna. Många farmer försvinner på grund av olönsamhet. Det kommer att påverka lönsamheten i synnerhet för sill/strömmingsfiskarna på ostoch sydkusten. Fraktstödet hade här haft stor betydelse. Min uppfattning är också att fraktstödet ryms inom EFTA-uppgörelsen och därför kan vara kvar efter 1993. Det är svårt att bland fiskare få förståelse för miljöfrågor när inte vare sig fiskeristyrelse eller riksdag tar sitt ansvar. Det är också svårt att få människor som sliter så hårt att arbeta för litet eller inget. Det är svårt att få fiskare att förstå att det är viktigare att skrota deras båtar än att med ett stöd, som i sig självt är litet, behålla dem kvar. Jag hoppas att miljöpartiet och kommunisterna stöder oss i voteringen, något som jag uppfattade att de gjorde i utskottet. Men jag hoppas också att folkpartiet delar vår uppfattning och ser till att fraktstödet kommer tillbaka. Därmed yrkar jag bifall till reservation 28. Det föreligger tre reservationer om höjning av beloppet för fiskerilån. Alla tre är överens om att en höjning är önskvärd och behövlig. Kostnaderna för nya fiskebåtar har ökat kraftigt. Självklart inverkar det även på begagnat tonnage. Vi moderater som alltid är sparsamma har den minsta ökningen, 10 milj.kr. Även om en större ökning bättre hade svarat mot behovet är en ökning av beloppet med 25 96 ett bra steg i rätt riktning. Jag yrkar bifall till reservation 30. Utskottet uttalar, i likhet med vad som sägs i motionen och i motsats till budgetpropositionen, att fristen för bildande av fiskevårdsområden inte upphör 1990. Det som upphör med utgången av 1990 är således statsbidragen. Vi anser det vara värdefullt om statsbidragen fortsätter. Att bilda fiskevårdsområden är positivt. Det hela handlar om fiskevård, om bättre tillgång på fisk och ökade möjligheter för fiskeintresserade. Det lär finnas ett par miljoner som fritidsfiskar. Att få tillgång till fiskrika vatten måste vara positivt. Jag yrkar därför slutligen bifall till reservation 33, som är gemensam för de tre borgerliga partierna. Fru talman! Jag har inte tagit upp fiskets problem och den oro vi känner inför EFTA-överenskommelsen. Till det får vi tillfälle att återkomma senare.

Fru talman! Som tidigare talare anfört har regeringen för en vecka sedan överlämnat till riksdagen en proposition om fisket. Av den anledningen kommer jag inte att göra någon större utläggning om fisket och dess framtid och ekonomiska förutsättningar. Jag vill återkomma till detta när vi senare får behandla denna proposition. Jag kommer därför att inrikta mig på några kommentarer till tidigare anföranden här och till de reservationer som finns i betänkandet om fisket. Anders Castberger tog upp frågan utbildningen av fiskare och gjorde en liten utläggning om det. Jag skulle vilja fråga Anders Castberger om han känner till den utbildning som finns i dag för fiskare. I måndags var jag i Simrishamn och tog del av den utbildning som finns. Jag har gjort det tidigare också. Det är en ettårig kurs som man kan genomgå och där man får studera både maskinoch fartygsteknik, fiske med praktik ute till havs, säkerhetsfrågor både till lands och till sjöss. Man har under utbildningen också möjlighet att ta både skepparexamen, radiocertifikat, radarcertifikat och fartygsmekanikerexamen. De som deltog i dessa kurser var mycket nöjda. En del tyckte att kursen skulle ha varit längre än ett år, medan en del tyckte att kursen hade den riktiga längden. Det finns därför, anser jag, bra utbildningsmöjligheter. Utöver Simrishamn finns vidareutbildning i Kalmar, och jag tror också i Göteborg. Problemet är kanske, Anders Castberger, rekryteringen till de här utbildningarna. Därför skulle jag vilja rekommendera Anders Castberger att — i stället för att här från talarstolen tala för mer pengar till utbildningen — hjälpa till att sprida information om att det finns möjlighet att genomgå en bra utbildning i Simrishamn. Vidare har inte centerns företrädare sagt så mycket — men det kommer Sven-Olof Petersson att göra — om centerns reservation nr 23, där man tar upp frågan om medel till projektering av ett nytt undersökningsfartyg, samtidigt som man vill utöka drifttiden för Argos till sexdagarsvecka.

De andra reservationerna i betänkandet handlar mycket om medel, men jag tycker att vi får ta den diskussionen när den nya propositionen kommer. I anföranden här i dag, bl.a. av Carl G Nilsson, har man tagit upp frågan om anslaget till fiskevårdsområdena. Den diskussionen har jag hört tidigare; vi förde den i utskottet. Det här bidraget kom till för tio år sedan, och det var ägnat att stimulera bildande av fiskevårdsområden. På ett mycket tidigt stadium, för flera år sedan, har det annonserats att detta bidrag skulle komma att försvinna vid utgången av 1990. Vad som har hänt är att man nu har preciserat ett datum, den 1 september 1990. Har man på ett så tidigt stadium sagt ifrån att detta gäller under den här tiden, fram till september 1990, då tycker inte jag att vi skall stå här i kammaren och yrka på förlängning av denna tid eller ge mer pengar till detta ändamål. Som Annika Åhnberg sade försvinner ju inte dessa möjligheter, utan det finns möjlighet framöver att bilda fiskevårdsområde, men då givetvis inte med hjälp av statsmedel. Fru talman! Lennart Brunander har nu lämnat kammaren, men han sade någonting om att vi fick med Östersjölaboratoriet också. Jag fick nästan det intrycket, när jag satt och lyssnade, att det var centerns — eller hans — förtjänst att man hade fått med det. Men det har ju varit ett enigt utskott som talat för att vi skall ha ett Östersjölaboratorium. Ända sedan 1987 tror jag — har vi haft det med i våra betänkanden, och också gett uppdrag till regeringen. Det är alltså inte ert parti som begärt detta, utan vi har i utskottet varit helt eniga om att detta är en nödvändighet. Vi har däremot inte preciserat var laboratoriet skall ligga utan lämnat den saken öppen. Fru talman! Jens Eriksson talade om fraktstöd, och han nämnde då att utskottet tydligen trodde mer på fiskeristyrelsen än på fiskare. Jag har alltid tyckt att Jens Erikssons kunskaper om och synpunkter på fiske är mycket värdefulla, och jag har uppskattat dem. Men i det här fallet delar jag inte hans uppfattning, utan jag tror på fiskeristyrelsen. Därmed vill jag inte på något sätt undervärdera Jens Erikssons yrkeskunskaper när det gäller fisket. Jag tror också, Jens Eriksson, att det finns litet andra saker bakom, som vi inte skall ta upp här i kammaren. Fru talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna när det gäller fisket.

Fru talman! Det är faktiskt så, att yrkandet från folkpartiets sida när det gäller utbildningsbidraget till yrkesfiskarna inte handlar om den ettåriga grundutbildningen och de möjligheter som därutöver finns att avlägga t.o.m. skepparexamen. Självfallet motsätter vi oss inte på något sätt den utbildningen. Men det är inte i första hand till utbildningen i Simrishamn som de 300 000 kr. vi yrkar på skall gå. Kaj Larsson verkar förneka behovet av vidareutbildning. Och hur kan Kaj Larsson låtsas som om yrkesfiskarna kan delta i en vidareutbildning när de i själva verket är på sjön? Det finns ett problem med rekryteringen, och det hänger delvis samman med den form av Moment 22-resonemang som Kaj Larsson verkar ha blivit fånge i. Yrkesfiskarna har svårt att efterfråga vidareutbildning, dels därför att den inte erbjuds i den omfattning som vi önskar, dels därför att yrkesfiskarna har svårt att komma till den eftersom de befinner sig på sjön. Låt oss i varje fall se till att den vidareutbildning som det är fråga om skall kunna erbjudas yrkesfiskarna. Det är till det ändamålet som dessa 300 000 kr. skall användas. Jag avstod i övrigt, fru talman, från att komma in på en hel rad områden där regeringen får tillkännagivanden. Inte minst har vi uttryckt vår stora uppskattning av Laxfond Vänern. Därför tycker jag att det är litet problematiskt när Kaj Larsson låtsas som om regeringen nu har gjort någonting på eget uppdrag. Det är i själva verket efter många års påtryckningar från oppositionen som man har gjort det.
Fru talman! När det gäller statsbidraget till bildande av fiskevårdsområden vet vi också när det utgår. Det är bara det att vi vill ha bidraget kvar — och det har vi försökt förklara — därför att vi tror att det också i framtiden är värdefullt. Det är inte enbart till den enskildes fördel att vi bildar fiskevårdsområden. Därför tycker vi att det är rimligt att också staten tar sin del av ansvaret. Kaj Larsson tror fortfarande på fiskeristyrelsen. Ja, jag kan inte skaffa fler och bättre bevis än justitieombudsmannens — och jag har läst upp en bit ur dem. Sedan kan man inte göra mer åt detta. Jag tycker ändå att det är synd. Det gör mig ingenting att mitt förslag förlorar, men jag tycker att det är orimligt och orättvist när det förlorar på grund av falska uppgifter — för det är vad som har skett, det har jag papper på.
Fru talman! Till Anders Castberger vill jag säga att jag tidigare i de här debatterna har pekat på att det finns utbildningsmöjligheter i Kalmar. Fiskare kan läsa och utbilda sig hemma och åka upp till skolan i Kalmar för att avlägga prov osv. Jag har i och för sig inte inför den här debatten kontrollerat hur denna utbildning har fungerat det senaste året. Men det finns möjligheter, och jag tror att liknande möjligheter finns i Göteborg.

Fru talman! I behandlingen av detta betänkande, JoU14, ingår som en del fisket, och då även anslaget till fiskeristyrelsen. Det är med mycket stor glädje vi kan konstatera att ett helt enigt utskott står bakom förslaget att anslaget till fiskeristyrelsen skall höjas med 1,4 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Dessa pengar är avsedda att användas för etablering av en ny filial till havsfiskelaboratoriet. Den verksamhet som kommer att bedrivas vid en sådan ny filial kommer otvivelaktigt att vara till stor nytta för såväl fiskenäringen som miljön i Östersjön och Östersjöområdet. Denna fråga, om ett speciellt Östersjölaboratorium, har varit föremål för debatt och beslut här i kammaren vid ett flertal tillfällen tidigare. Många motioner har väckts i ärendet, och gång på gång har vikten av denna verksamhet inom fiskeristyrelsens hank och stör noga markerats. Det beslut som riksdagen nu kommer att fatta måste ses som en verklig milstolpe i arbetet för att förbättra kunskapen om förhållandena i Östersjön, och då i synnerhet i de södra delarna. Det är också viktigt för riksdagen att markera hur allvarligt man ser på havsmiljöfrågorna och frågan om det svenska fiskets framtidsmöjligheter, och då i synnerhet Östersjöfiskets möjligheter i framtiden. Som jag sade har frågan diskuterats och debatterats här många gånger. Men ibland kanske det måste ske litet extra arbete under åren för att man skall kunna skapa en majoritet i sådana frågor. Och jag tycker att det är glädjande att samtliga partier i dag är beredda att anslå dessa pengar. Det kommer att göra oerhört stor nytta. När det gäller val av plats för denna verksamhet, menar utskottet att riksdagen inte bör uttala sig om detta. Jag har all respekt för denna uppfattning, men jag vill ändå uttrycka min glädje över att fiskeristyrelsen som myndighet har uttryckt sin uppfattning och sina tankar när det gäller lokaliseringen. Jag tror att man är på rätt väg när man börjar snegla litet på den allra sydostligaste delen av vårt land. Det är också mycket positivt när olika motioner som har väckts har lett till resultat. Det visar att frågorna haft en stark koppling lokalt och regionalt. Det är således, fru talman, med mycket stor glädje jag kan yrka bifall till detta förslag från ett enigt utskott. I frågan om ett undersökningsfartyg har utskottets majoritet en annan uppfattning än vad vi i centern har. Vi menar att det är mycket angeläget att man ger fiskeristyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen av ett mindre undersökningsfartyg. Detta skulle vara till gagn för de angelägna undersökningar som fiskeristyrelsen bedriver i de kustnära havsområdena och i våra skärgårdar. Vi menar vidare att det är viktigt att medel ges så att forskningsfartyget Argus kan utnyttjas effektivt, och vi vill därför anvisa medel så att detta fartyg kan ges utökad driftstid. Förvisso är det viktigt att man kan samordna exempelvis fartyg med andra myndigheter. Men det gäller också att man förvaltar och tar till vara det kaptial som redan är investerat i fartyg. Därför är det utomordentligt viktigt att man kan se till att fartyget Argus kan utnyttjas mer än i dag. När det gäller fraktstödet fattade riksdagen, som tidigare har nämnts från denna talarstol, i fjol beslut om indragning av fraktbidrag för foderfisk. Vi anser att detta beslut fattades på delvis felaktiga grunder. Vi menar att detta bidrag bör återinföras. Ett sådant beslut skulle också gynna näringen liksom givetvis miljön och vara till gagn för verksamheten vid fiskmjölsindustrin. Som tidigare talare har påpekat är avsättningsmöjligheterna för denna fisk och för de produkter som blir över och som man annars tvingas dumpa begränsad och kan bli ytterligare begränsad när problemen på pälsdjurssidan kanske slår igenom ytterligare. Då är det viktigt att det finns ett alternativ för att lösa detta problem. Miljöförstöring och miljökatastrofer kan på olika sätt slå hårt mot fiskenäringen. Havet och dess miljö är ständigt utsatta för föroreningar av skilda slag, och miljöförändringar slår hårt och obarmhärtigt mot näringen. För att minska skadan för de fiskare som i samband med detta kan lida allvarliga förluster anser vi att det är befogat att det införs ett ekonomiskt skydd. Den ersättning som då kan komma att utgå vid sådana tillfällen bör kunna utgå till såväl enskilda som de företag som lider skada. För detta ändamål vill vi anslå 5 milj.kr. När det gäller fiskerilånen menar vi att detta anslag är satt för lågt. Behovet är större än de föreslagna 40 miljonerna. Vi finner det angeläget att det ges utrymme för en kontinuerlig förbättring av den svenska fiskeflottan. För detta ändamål är vi i centern beredda att anslå ytterligare 20 milj.kr. och vill således höja anslaget till 60 milj.kr. för det kommande budgetåret. Detta är ju bara en del av de frågor som är aktuella för fiskerinäringen och för de olika kustnäringarna. Vi får anledning att senare under året återkomma till fiskefrågorna när den nu anmälda propositionen skall behandlas i kammaren. Jag vill säga några ord om statsbidragen till fiskevårdsområden. Vi menar att detta bidrag skall vara kvar på det sätt som anges i reservation 33. Detta skulle kunna gagna fiskevårdsarbetet och kanske även på sikt landsbygdsnäringarna. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 23, 25, 28, 29, 31 och 33.

Herr talman! Barbro Westerholm har med anledning av att riksdagen hos regeringen har begärt en översyn av sekretesslagen frågat mig när förslaget till ändringar i sekretesslagen kommer. Som Barbro Westerholm angett begärde riksdagen under hösten 1988 en översyn av vissa regler i sekretesslagen. Med anledning av riksdagens begäran har inom justitiedepartementet utarbetats en promemoria om sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet . I promemorian diskuteras bl.a. frågan om rapportering av läkemedelsmissbrukare, men några förslag som särskilt tar sikte på denna fråga läggs inte fram. Detta beror på att frågan om hur tillsynen över förskrivningen av beroendeframkallande medel närmare skall anordnas genom socialstyrelsens regionala enheter ännu inte är löst. Ett eventuellt behov av ändrade sekretessregler får tas upp i anslutning till att den frågan behandlas. Socialstyrelsens regionala enheter kommer att byggas upp successivt fr.o.m. den 1 juli 1990. Det är riktigt som Barbro Westerholm säger att jag på hennes fråga den 24 oktober 1989 svarade att jag räknade med en proposition under första halvåret 1990. Arbetet har emellertid tagit något längre tid än vad jag kunde förutse. En anledning till detta är att promemorian även tar upp vissa andra sekretessfrågor inom hälsooch sjukvårdsområdet som det är angeläget att finna godtagbara lösningar på. Promemorian har sänts ut på remiss. Jag räknar med att regeringen skall kunna fatta beslut om en proposition under hösten 1990.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är tyvärr ingen ovanlighet att propositioner skjuts upp, och under tiden sitter människor i kläm, i väntan på beslut och förslag. Sekretesslagen lägger i dag hinder i vägen för effektiva åtgärder för hjälp mot läkemedelsberoende, och denna fråga är därför i dag aktuellare än någonsin.
Herr talman! Får jag först ta upp den sista punkten. Myndigheterna har försäkrat oss att arbetet inte bara är inriktat på en halvering av volymen utan också på effekten.
Socialutskottet var för ett par veckor sedan på besök på S:t Görans sjukhus. På sjukhuset underströk man mycket tydligt behovet av insatser på detta område. Alltför många patienter går i dag runt till olika läkare och får recept på lugnande medel, sömnmedel.
Det är detta resultat som skall nås.
En åtgärd bland flera för att komma till rätta med detta är att ge apoteken möjlighet men inte skyldighet att kontakta en receptutfärdare för att göra denne uppmärksam på att patienten anlitar flera läkare i samma ärende.

Dessa personer är rädda för den abstinens som uppträder när de inte får preparaten, och de är därför emot en förändring av detta slag. Jag förstår att de är rädda, men jag kan inte acceptera att detta skulle vara ett skäl som talar emot en förändring. Det är viktigt att få tag på dessa personer, att hjälpa dem och ge dem en adekvat vård, så att de inte fastnar i läkemedelsberoendet.
Det har skrivits en del om detta, bl.a. i Social-Nytt. Personer med läkeme
Regeringen påtar sig ett stort ansvar för enskilda människor när den dröjer med att göra dessa förändringar. Jag återkommer till denna fråga i höst och hoppas att det hela då är i hamn.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att stimulera insamlande och omhändertagande av bekämpningsmedel från jordbruket. Ej användbara bekämpningsmedel är miljöfarligt avfall enligt statens naturvårdsverks vägledande förteckning . Den princip som gäller för miljöfarligt avfall är att det är det enskilda företaget, där avfallet uppstår, som har kostnadsansvar för att avfallet omhändertas och oskadliggörs. Det finns ingen anledning att ändra på denna princip. Renhållningsfrågor är främst en kommunal angelägenhet. Kommunalt monopol gäller i fråga om bortforsling av miljöfarligt avfall. Regeringen har i proposition 1989/90:100, bil. 16, föreslagit ett flertal åtgärder på avfallsområdet. Bl.a. föreslås att kommunen ges skyldighet att svara för en heltäckande avfallsplanering och inventering. Kommuner som så önskar föreslås också kunna frivilligt utvidga sitt hanteringsansvar till att omfatta annat avfall än hushållsavfall. Jag vill peka på att det finns ett flertal kommuner som redan påbörjat arbetet med att kartlägga förekomst och mängder av miljöfarligt avfall, bl.a. gamla bekämpningsmedel inom jordbruket. Jordbruksorganisationerna har också själva inlett arbete avseende jordbrukets avfallsfrågor. Jag vill också framhålla att regeringen vidtagit åtgärder för att totalt sett minska riskerna med och användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Det pågående arbetet omfattar bl.a. åtgärder som syftar till en halvering av användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Myndigheterna gör bedömningen att detta mål kommer att nås.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, ett svar som jag dock inte är helt nöjd med. Frågan gällde vad vi från samhällets sida kan göra för att se till att bekämpningsmedelsrester samlas in i jordbruket. Miljöministern säger att huvudprincipen är att den som smutsar ned också skall betala. Jag delar den uppfattningen, men det går enligt min mening inte att förneka att samhället genom sin förda jordbrukspolitik faktiskt också har ett delansvar i att bekämpningsmedel har kommit till sådan omfattande användning inom jordbruket. Vi har stimulerat den användningen, vi har t.o.m. i rådgivning och information till jordbrukarna sagt att detta är bra, att de skall använda denna typ av medel. Vi gör det inte längre, men vi har gjort det.
Detta förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet.
Den prispolitik som används inom SAKAB, som i regel tar hand om avfallet, gör det omöjligt för ett normalt jordbruksföretag att lämna in sina bekämpningsmedel. Enligt uppgifter som jag har tagit del av kan kostnaden uppgå till 50 000 kr. för ett enskilt jordbruksföretag, och om man känner till hur låg lönsamheten är i det svenska jordbruket i dag så inser man att bekämpningsmedlen inte blir insamlade med en sådan prispolitik.
kan uppgå till mellan 30 000 och 50 000 kr. per ton.
Det är nu en omsvängning på gång inom jordbrukspolitiken, och det är bra. I det läge då vi håller på att minska användningen av bekämpningsmedel är det extra angeläget att samhället, t.ex. genom en kampanj med ”extrapriser”, ser till att det blir möjligt att under en viss period lämna in dessa bekämpningsmedel. Det är också litet märkligt med den definition av miljöfarligt avfall som vi har. Det är inte egenskapen hos avfallet som avgör om det är miljöfarligt, utan det är den byråkratiska uppdelningen av var det har producerats. Har det producerats i ett hushåll kan det definitionsmässigt inte vara miljöfarligt avfall, även om det är precis lika farligt för miljön. Jag hoppas att miljöministern delar min uppfattning i den här frågan. Det behövs en förändring av dessa begrepp och definitionerna av dem. Miljöministern berör också det arbete som bedrivs för att halvera användningen av bekämpningsmedel, och det ser ut som om det skulle bli framgångsrikt. Det är naturligtvis bra. I detta perspektiv kan man parallellt med insamlingskampanjen också se någon typ av ekonomisk eftergift när det gäller avgifterna som en viktig del i halveringsprogrammet. Det skulle passa bra in i detta sammanhang. Tyvärr måste man väl också framhålla att halveringen av bekämpningsmedel inte bara beror på en minskning av hälsooch miljöeffekterna, utan att man går in för medel som är så mycket starkare att de används i betydligt mindre mängd. Därmed uppnår man en halvering av substansmängden, men kanske inte av dess effekter.

Sådana initiativ har också tagits. Det kommer att ingå i det kommunala arbetet att inventera vad det finns för typer av avfall inom kommunen. Även Lantmännens riksförbund har tagit initiativ av detta slag. Bl.a. kommer varje förening att under det här året utarbeta en egen miljöplan. I t.ex. Örebro finns exempel på samarbete mellan föreningen och kommunen för att arrangera hopsamling och omhändertagande av miljöavfallet på ett bra sätt, så att det fungerar. Min förhoppning är att man genom ett ansvarsfullt samarbete ute i län och kommuner skall kunna lösa dessa problem på ett bra sätt. Vi har kontakter med såväl Kommunförbundet som lantbrukarnas organisation, och självfallet också SAKAB, i den här frågan.
Herr talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att tonvis med bekämpningsmedel knappast kan finnas på ett enskilt jordbruksföretag. Men enligt uppgifter som jag har fått, och som jag inte har någon anledning att betvivla, har ändå den sammanlagda kostnaden för omhändertagande av miljöfarligt avfall från bekämpningsmedel på ett enskilt jordbruksföretag uppgått till en sammanlagd kostnad på 50 000 kr. Jag tror att var och en inser att detta är en helt orimlig kostnad. Vi i vpk tycker att det är bra att kommunerna skall få det samlade ansvaret och att man nu även tar itu med den här typen av avfallsproblem. Men det är ingenting som händer omedelbart. Riksdagen har ju ännu inte fattat beslutet. Det kommer att dröja några år innan detta har kommit till stånd och fungerar bra. När det gäller bekämpningsmedelsresterna är det nödvändigt att det görs något redan nu. Ju längre dessa bekämpningsmedel finns förvarade ute på olika jordbruksföretag utan att de tas om hand på ett riktigt sätt, desto större är risken att de läcker ut i omgivningen. Det är också viktigt att lantbrukskooperationen gör stora insatser, bl.a. i form av en insamlingskampanj. Det är bra och det tycker jag visar att näringen är beredd att ta sin del av ansvaret, men jag anser nog ändå att samhället skulle ta en större del av ansvaret i denna fråga.
Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen är beredd att föreslå en förändring av naturresurslagen så att Emån skyddas mot vidare vattenkraftsutbyggnad. Frågan är ställd mot bakgrund av att Sydkraft upp Agne Hansson torde syfta på ett skydd enligt 3 kap. 6§ naturresurslagen. Riksdagen har tidigare avvisat motioner med begäran om sådant skydd. Att Sydkraft i ett pressmeddelande har förklarat sig ha för avsikt att återkalla sin ansökan beträffande det s.k. Fliserydsprojektet kan enligt min mening inte i sig självt vara ett skäl för att nu införa ett förbud i naturresurslagen mot vattenkraftsutbyggnad i Emån. Bolaget har för övrigt ännu inte återkallat ansökningen. Större delen av Emån har av statens naturvårdsverk bedömts vara av riksintresse för naturvården. Delar av ån och dess stränder har dessutom bedömts vara av riksintresse för friluftslivet resp. kulturminnesvården. Vid prövning av ärenden enligt bl.a. vattenlagen skall dessa bevarandeintressen beaktas i enlighet med grunderna för den fysiska riksplaneringen och motsvarande bestämmelser i naturresrurslagen. Därigenom åtnjuter större delen av Emån ett viktigt skydd mot exploateringsföretag som påtagligt kan skada naturoch kulturmiljön. Jag vill också nämna att regeringen har beslutat att frågan om tillåtligheten av Jungnerholmarnas kraftverk samt av vissa invallningsföretag skall prövas av regeringen. Regeringen får därigenom möjlighet att ytterst svara för att beslut i dessa ärenden beaktar åns stora bevarandevärden. Jag är mot denna bakgrund inte benägen att nu föreslå ett sådant förbud mot vattenkraftsutbyggnad som Agne Hansson syftar på.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är tyvärr negativt. Miljöministern är inte beredd att skydda de miljövärden som finns i Emån, och det är förvånande. Jag tycker att det vore lämpligt att ta tillfället i akt att skydda Emån från vidare vattenkrafstutbyggnad nu när tydligen även vattenkraftsintressenterna, t.ex. Sydkraft, är beredda att ta tillbaka sin ansökan om en utbyggnad.

Jag tycker, att detta att vattenkraftsintressenterna har tänkt om, är ett mycket viktigt skäl till att man skulle kunna ta ett sådant beslut. Det betyder att även de kanske har insett att det lilla tillskott av energi som Emån skulle ge inte står i rimlig proportion till de miljövärden som skulle gå till spillo. Om man verkligen vill värna miljön är detta ett utmärkt tillfälle att skydda Emån från vidare vattenkraftsutbyggnad.
Herr talman! Agne Hansson sade att regeringen inte skulle vara beredd att skydda naturvårdsintressena. Det är inte sant. Vad jag har sagt är att vi inte är beredda att nu stifta en speciell lag. Dessa intressen kan tillgodoses på olika sätt. Jag vill peka på de beslut som regeringen har fattat under senare tid om Ammerån, Edäng och Strängsforsen. Jag vill också peka på beslut som regeringen har fattat under loppet av det senaste året om just Emån när det gäller ett tidigare fördrag, där vi har ingripit till skydd för Emån och naturvårdsintressena i strid mot tidigare beslut. Vi har också sett till att just Fliserydsprojektet har förbehållits regeringen för prövning. Som Agne Hansson vet, kan jag av just det skälet inte uttala mig om det speciella projektet, eftersom jag då inte skulle kunna delta i ett beslut och än mindre vara föredragande. Jag bestrider bestämt att det inte finns möjlighet att tillvarata naturvårdsintressena i Emån och att regeringen inte skulle vara beredd att göra detta.
Herr talman! Jag litar inte på regeringen i det här fallet. I slutet av svaret säger miljöministern just detta att man är beredd att pröva varje fall där en ansökan kommer in. Enbart detta uttalande visar att man inte är beredd att skydda Emån. Som jag ser det — och jag är ju från orten — finns det, om man är beredd att bygga ut Emån, ingen möjlighet att skydda miljövärdena vid en sådan prövning. Jag vill fråga miljöministern om hon verkligen menar att det är möjligt att skydda miljövärdena i Emån om Emån skall byggas ut, vilket sägs i svaret. Är det verkligen miljöministerns uppfattning?
Herr talman! Detta är en oriktig beskrivning av verkligheten. Man kan skydda vattendrag eller andra skyddsvärda intressen antingen genom uttryckliga förbud mot exploatering, med stöd av naturresurslagen, eller genom att säga nej till projekt i enskilda ärenden med stöd av de olika möjligheter som finns inom lagstiftningen, dvs. vid beslut där skyddsvärdena väger tungt. Regeringen har markerat den vikt som den fäster vid Emån genom att förbehålla sig prövningen av detta projekt. Men det är inte riktigt att påstå att det enda sättet att skydda Emån skulle vara ett direkt förbud i naturresurslagen. Regeringen kan fatta beslut i enskilda ärenden.
Herr talman! Jag noterar att miljöministern försöker slingra sig och inte ge klara besked genom att säga att Emån kan skyddas på flera olika sätt, t.ex. genom en direkt prövning hos regeringen. Det är riktigt. Men sedan är miljöministern i samma andetag inte beredd att säga hur hon skulle göra vid en sådan prövning. Det förstår jag, eftersom hon är förhindrad att uttala sig. Miljöministern kringgår frågan och vill inte ge det säkraste och tydligaste skyddet av Emån genom att föra in ån i NRL — något som vi har gjort när det gäller en rad andra vattendrag här i landet. Det vore ett utmärkt tillfälle att göra detta nu, och det skulle innebära ett säkrare skydd. Jag kan inte förstå varför regeringen tvekar att föra in Emån i NRL. Det måste betyda att man inte är beredd att skydda Emån.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta för att förmå Volvo till mer långtgående minskningar av sina utsläpp av lösningsmedel. I sin fråga säger Annika Åhnberg att regeringen med ändring av koncessionsnämndens beslut medgivit generösa gränser för Volvos utsläpp av lösningsmedel. Regeringen fattade den 5 april i år beslut i tre överklagade miljöskyddsärenden som i huvudsak gällde utsläpp av lösningsmedel från några av Volvos anläggningar. De tre anläggningarna var Torslandaverken i Göteborg där Volvo Personvagnar AB tillverkar personbilar, Umeverken i Umeå där Volvo Lastvagnar AB tillverkar lastbilshytter och Hällbyverken i Eskilstuna där VME Industries Sweden Aktiebolag tillverkar entreprenadmaskiner. Regeringens beslut innebär att regeringen ställer stränga krav på Volvo att minska utsläppen av lösningsmedel från de tre anläggningarna. Avgörandet av frågan om vilka villkor som skall gälla för utsläpp av lösningsmedel från Torslandaverken har skjutits upp alltsedan koncessionsnämnden år 1981 lämnade det första tillståndet till verksamheten enligt miljöskyddslagen. Även i det överklagade beslut som regeringen nu prövade var avgörandet av denna fråga uppskjuten. Enligt de provisoriska föreskrifterna i koncessionsnämndens beslut skulle utsläppen av lösningsmedel fr.o.m. 1992 ha minskats från 2700 ton per år till 1100 ton per år. Vilka villkor som skulle gälla för utsläppsminskningarna därefter skulle beslutas av koncessionsnämnden vid en ny prövning efter utgången av 1992. Som underlag för denna prövning skulle Volvo redovisa vilka åtgärder som bolaget vidtagit eller ämnade vidta för att från 1994 ytterligare minska utsläppet till 450 ton per år eller lägre. Begränsningen av lösningsmedelsutsläppen till 450 ton per år enligt koncessionsnämndens beslut var alltså en målsättning. Det går naturligtvis inte att nu bedöma vilka begränsningsvärden koncessionsnämnden skulle fastställa vid den kommande prövningen. Regeringen skärpte koncessionsnämndens beslut genom att slutligt avgöra frågan om villkoren för lösningsmedelsutsläppen från Torslandaverken. Enligt regeringens beslut gäller nu slutliga villkor för utsläppen av lösningsmedel. Detta innebär att villkorsfrågan inte behöver prövas igen utan att regeringen redan nu bestämt att utsläppen måste minska till 450 ton per år. Villkoren är bindande och innebär att utsläppen som gränsvärde får uppgå till högst 700 ton per år fr.o.m. 1996 och högst 450 ton per år fr.o.m. 1998. Jag håller inte med Annika Åhnberg om att regeringens beslut medger alltför stora utsläpp från Torslandaverken. Tvärtom innebär regeringens beslut att utsläppen måste minska med ca 85 96, vilket även gäller för Hällbyoch Umeverken. När det gäller tekniken för att minska utsläppen delar regeringen koncessionsnämndens, naturvårdsverkets och Volvos inställning att en kombination av åtgärder ger de största miljöförbättringarna totalt och på lång sikt. Det är riktigt som Annika Åhnberg säger att det finns känd och prövad teknik för att rena utsläpp av lösningsmedel. Vissa utsläpp går dock inte att begränsa genom rening, t.ex. den relativt stora mängd lösningsmedel som av går från färdigbehandlade bilar som ställs upp utomhus. För att nå ned till de utsläppsvärden som regeringen föreskrivit i besluten räcker det inte med att använda reningsteknik. De åtgärder som vidtas måste medge minskad användning av lösningsmedel och därmed mindre utsläpp. Härigenom ställs "då i alla led krav på utveckling av material och processer som medför lägre halter av lösningsmedel och därmed också minskad avgång av lösningsmedel.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan, men jag måste samtidigt konstatera att det var med besvikelse som jag tog del av det beslut som regeringen fattade angående Volvos utsläpp av lösningsmedel. Företaget Volvo lanserar sig numera som ett miljövänligt företag. Jag tycker att regeringen kunde ha hjälpt företaget ytterligare litet på traven genom att ställa hårdare krav när när det gäller utsläppen av lösningsmedel. Volvos utsläpp av lösningsmedel i Göteborg är det största enskilda utsläppet i Sverige. Nu säger miljöministern att regeringen skärpte koncessionsnämndens beslut. Det som koncessisionsnämnden gav uttryck för var en målsättning och inte ett löfte, och med den terminologi som regeringen numera använder sig av får man väl utgå ifrån detta. Men faktum kvarstår att det går att med tillgänglig teknik och till rimliga ekonomiska kostnader komma ner till mycket lägre utsläpp än vad regeringen har krävt i sitt beslut. Det är beklagligt att regeringen inte ställde hårdare krav. I övrigt delar jag uppfattningen att det på sikt naturligtvis handlar om att komma fram till produktionsprocesser där man i största möjliga mån i hela processen undviker att använda produkter med farliga beståndsdelar.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för att Annika Åhnberg har ställt en fråga på den här punkten. Jag menar att innebörden av det beslut som regeringen fattade inte klart har framgått i den offentliga debatten. Vi valde att gå direkt på en teknik som är ren redan från början. Det är rätt att man tillfälligt kan komma ner till lägre utsläpp genom att sätta filter på gammal smutsig teknik. Men regeringen ville förmå Volvo att ta steget direkt in i en teknik som är ren från början, dvs. att gå över till tekniker och processer som innebär en radikalt mindre användning av lösningsmedel och att även mer gå över till exempelvis vattenbaserade lacker. Detta var huvudsyftet med beslutet. i Ett annat viktigt syfte var att täppa till alla smitvägar. Det skulle inte vara möjligt att år 1992 komma och säga: Nej, vi klarar inte det här. Kan vi inte få litet mer tid på oss? Denna process har nu pågått sedan år 1981. Regeringen har tröttnat på detta, och vi vill ha ett definitivt beslut som inte lämnar något utrymme för att återigen skjuta dessa krav framför sig.
Herr talman! Som jag tidigare sade delar jag uppfattningen att man inom industrin och över huvud taget inom vår samhälleliga verksamhet måste nå fram till sådana processer som redan från början är så rena som möjligt. Vi står förhoppningsvis i dag på tröskeln till en förändring av vårt miljöskyddande arbete från att enbart sätta filter på skorstenarna till att genomföra en mer genomgripande förändring av hela produktionsprocessen. Men tyvärr är i dag mycket av det som skall ingå i Volvos framtida rena process inte kommersiellt tillgängligt. Företaget har hävdat att det inte går att först bygga ut en mer traditionell rening och sedan gå in för nya produktionsprocesser. Jag menar att det finns beräkningar som visar att det även med rimliga kostnader och rimliga avskrivningstider är möjligt att snabbt, t.ex. inom ett års tid, åstadkomma denna omedelbara rening av utsläppen av lösningsmedel och därefter gå in för nya RrodnkrOpeprnsessen Det ena behöver inte utesluta det andra.
Herr talman! Jag hoppas att Annika Åhnberg nu inte upprepade det som jag har hört från annat håll, nämligen att man hävdar att det inte skulle vara möjligt att omedelbart övergå till renare processer och tekniker. Regeringens krav på Volvo, grundat på denna bedömning, är att man måste göra detta nu utan omvägar.
Herr talman! Men om det är möjligt att nu gå över till renare processer, borde det vara möjligt att sätta gränsvärdena ännu lägre än vad regeringen har gjort. De nya processerna med bättre teknik och mindre mängd skadliga råvaror skall inte leda till att man accepterar en större mängd utsläpp än vad man skulle göra med traditionell teknik och effektiva filter.
Herr talman! Det är fråga om hur man snabbast når ner till en totalt lägre nivå. Det går mycket väl att tänka sig att Volvo efter att ha installerat filter säger att detta har varit så dyrt för företaget att man vill vänta med den mera radikala omställningen. Nu får Volvo alltså inte den möjligheten, utan måste övergå direkt till den nya tekniken. Men det tar tid att bygga nya band och installera in tekniken fullt ut.
Herr talman! Man kan också ha förhoppningen, om nu Volvo har uttryckt sig så, att det skulle finnas myndigheter, och i sista hand en regering, i vårt land som inte accepterar det i så fall felaktiga beskedet från Volvo.
Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om jag har dragit några slutsatser av de förslag och överväganden som miljödelegationen Västra Skåne har gjort. Miljödelegationen tillsattes i januari 1989. Delegationens uppgift är att initiera och samordna åtgärder som kan väsentligt förbättra miljön i västra Skåne inom en tioårsperiod. Låt mig rent allmänt framhålla att jag bl.a. genom sammanträffande med delegationen och dess sekretariat och projektgrupper har fått ett mycket positivt intryck av det sätt som man arbetar på. Delegationen skall enligt sina direktiv avrapportera sitt uppdrag senast den 1 december 1990. Som Kent Carlsson säkert inser, kan jag därför inte föregripa delegationens arbete genom att nu uttala mig om vilka slutsatser som kan dras av det hittillsvarande arbetet.
Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret, även om jag är litet förvånad och besviken över den avsnoppning jag fick. I slutet av mars presenterade den aktuella delegationen en rapport, som handlade om de fasta förbindelserna över Öresund. Från delegationens sida görs en miljöbedömning. Rapporten har presenterats för massmedia, och jag vet att miljöministern har fått en kopia i sin hand. Det är riktigt som miljöministern säger, att en slutrapport skall komma senast den 1 december. Att delegationen ger ut en delrapport beror på att vi står inför ett stort beslut, som på ett allvarligt sätt kan försämra miljön i västra Skåne. Beslutet gäller valet av fast förbindelse över Öresund, dvs. om man skall välja en bro eller en tunnel. Såvitt jag förstått har delegationen, genom att presentera delar av sitt arbete, velat tala om, att om man väljer fel typ av förbindelser kommer det att få mycket allvarliga verkningar på miljön på kort och på lång sikt. Det är ändå fråga om en investering i storleksordningen 9 å 12 miljarder kronor. En sådan investering gör man inte alltför ofta. Eftersom miljöministern har haft möjlighet att ta del av delegationens rapport och träffa företrädare för delegationen, undrar jag om miljöministern delar delegationens bedömning att en bro över Öresund skulle leda till ökade utsläpp och stimulera ökad vägtrafick i en miljösituation, som är mycket ansträngd och där delegationen själv hävdar att man skulle behöva göra 100-procentiga minskningar av vissa utsläpp. Har miljöministern en annan syn än miljödelegationen vad gäller den lämpligaste trafiklösningen för förbindelserna med Danmark?
Herr talman! Det var naturligtvis inte min mening att snoppa av Kent Carlsson. Det tror jag inte heller att Kent Carlsson själv trodde. Jag har i min hand den studie som delegationen har gjort. För knappt två veckor sedan var jag och diskuterade studien med delegationen, bl.a. med tanke på de viktiga beslut som vi nu står inför. Jag tror inte att det har blivit tillräckligt uppmärksammat, Kent Carlsson, att inte något parti i Sverige kan fatta ett beslut om Öresundsförbindelserna som föregriper den mycket noggranna prövning som alla myndigheter från kommun till regering måste göra enligt de lagar som finns i Sverige. Varje enskilt projekt och varje sidoeffekt och eventuella tillkommande trafikarbeten osv. skall prövas enligt väglagen — med dess krav numera på miljökonsekvensbeskrivningar — samt enligt naturresurslagen, vattenlagen, miljöskyddslagen, planoch bygglagen och eventuellt kontinentalsockellagen. Ingen församling kan föregripa den prövning som måste göras även för ett sådant projekt och dess sidoeffekter, vilka de än må bli. Jag vill betona att en mycket noggrann prövning kommer att ske enligt den lagstiftning som finns i Sverige.
Herr talman! Det låter betryggande att vi kommer att få alla dessa prövningar av en eventuell Öresundsbro. Men det är intressant att delegationen, som miljöministern själv har varit med om att tillsätta och som skall ha ett slags expertroll i sammanhanget, varnar för ett förberedande av brobygge, som också innebär stora förberedelsekostnader, och hävdar att det vore fel att över huvud taget gå in på denna väg. I stället menar man från delegationens sida att en tunnel vore en bättre lösning, om de geologiska förutsättningarna medger det. Det går också att tänka sig andra typer av lösningar när det gäller förbindelserna till övriga delar av kontinenten, till Europa. Om en statlig delegation, som har miljöministerns uppdrag, skickar sådana allvarliga varningssignaler, föranleder inte det regeringen att göra en del uttalanden?
Herr talman! Delegationen har på trafikens område ett vidare uppdrag än så. En av delegationens viktigaste uppgifter som man arbetar aktivt med är att ta reda på hur mycket det går att effektivisera trafikarbetet i hela Öresundsregionen, dvs. eliminera onödigt transportarbete för att på det sättet minska miljöskadorna. Ett liknande arbete gjordes av Miljöprojekt Göteborg tillsammans med Volvo, där man kom fram till att man kunde transportera lika mycket med 50 90 mindre trafikarbete. Det var en ytterst värdefull slutsats som drogs. Oavsett vilka beslut som eventuellt kommer att fattas i den fråga som Kent Carlsson har tagit upp, kvarstår detta uppdrag som en av delegationens viktigaste uppgifter.
Herr talman! Miljöministern pekar på de slutsatser som miljödelegationen i Göteborg har kommit fram till, dvs. att det går att effektivisera trafikarbetet. Det är givetvis något som måste göras i hela Skåneområdet. Men här har vi en fråga som inte handlar bara om luftutsläppen. Går man på linjen att bygga en vägbro handlar det även om andra miljökonsekvenser som inte berör endast trafikarbetet. Det gäller genomströmningen av syre och salthaltigt vatten till Östersjön. Det finns endast mycket undermåliga studier om vad detta kan innebära. Därför hade det varit intressant att få miljöministerns synpunkter, inte bara på vägtrafiken utan även på genomströmningen till Östersjön.
Herr talman! Det är exakt den typen av prövning, grundad på mycket nog = 17 april 1990 granna undersökningar, som skall göras med tillämpande av t.ex. vattenlag, miljöskyddslag eller naturresurslag. Svar på frågor
Herr talman! Ivar Virgin har frågat mig om regeringen ämnar förelägga riksdagen förslag om avsteg från riksdagens beslut 1988 om oförändrade koldioxidutsläpp. I samband med 1988 års miljöpolitiska beslut behandlade jordbruksutskottet även utsläppen av koldioxid. Utskottet erinrade om att koldioxidutsläppen är av global natur och att de inte kan lösas genom nationella åtgärder. En internationell reglering är nödvändig. Riksdagen uttalade att regeringen bör klarlägga energianvändningens effekter på koldioxidhalten i atmosfären och utarbeta ett program för att minska utsläppen till vad naturen tål. Regeringen avser att senare redovisa ett program för att minska klimatpåverkan från det svenska samhället. Frågan är alltså under beredning och jag är inte beredd att föregripa regeringsarbetet genom att nu diskutera denna närmare.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag konstaterar att hon dröjer sig kvar vid en del i riksdagens beslut, men att målet med oförändrade koldioxidutsläpp också ingår som delbeslut. Det är en viktig sak att ta vara på i detta beslut. Jag har inte något emot att man fördjupar debatten och även ser på metangasutsläpp, ozonutsläpp osv. Målsättningen om oförändrade koldioxidutsläpp som riksdagen har fastställt är av utomordentlig vikt. Den måste på alla sätt garderas. Bakgrunden till min fråga är de mycket motsägelsefulla uttalanden som Birgitta Dahl gjorde i somras och som Rune Molin gjorde för ett par veckor sedan, där de ifrågasatte riksdagens beslut om oförändrade koldioxidutsläpp. Jag anser att beslutet var framsynt. Brundtlandkommissionen tar upp detta som det absolut viktigaste på miljöområdet, att vi kan hålla utsläppen på en oförändrad nivå. Därför är det med stor oro jag noterar varje förändring av detta beslut. Jag kan inte uppfatta Birgitta Dahls svar annat än som en början till en reträtt från beslutet.
Herr talman! Det är faktiskt inte vi som är motsägelsefulla, utan det är det parti som Ivar Virgin representerar. Jag vill gärna börja med att erkänna att jag har lärt mig att uppskatta Ivar Virgin som en mycket engagerad person 17 när det gäller miljöfrågorna. Men det parti som han företräder är motsägelsefullt, eftersom det inte har föreslagit de åtgärder som krävs för att upprätthålla ett sådant här beslut. Det gäller framför allt på trafiksidan, eftersom det är där som det nu sker en ökning av koldioxidutsläppen — en ökning som har fortgått sedan den minut då beslutet fattades den 7 juni 1988. Moderaterna har gått emot de beslut som vi har tagit initiativ till för att minska trafikens koldioxidutsläpp, samtidigt som de har föreslagit andra åtgärder som innebär att utsläppen ökar. För att ni moderater skall vara trovärdiga när det gäller denna fråga, måste ni ändra er politik.
Herr talman! Jag väntade att Birgitta Dahl skulle göra ett utfall just på trafikområdet. Rent faktiskt har koldioxidutsläppen minskat sedan riksdagen fattade sitt beslut, trots en trafikökning. Det är inte alls omöjligt att uppfylla riksdagens målsättning, även om trafiken skulle öka. Det enda som fordras är en viss övergång till biobränsle, ett fortsatt energisparande och ett bibehållande av kärnkraften. Vad som gör ekvationen fullständigt omöjlig är en avveckling av kärnkraften i mitten av 1990-talet. Man kan då räkna ut att i stort sett varenda bil måste tas bort en bit in på 2000-talet under förutsättning att man går in för fossilframställd elkraft som ersättning för kärnkraften. Det är Birgitta Dahl som har det här problemet, inte vi moderater. Vi har en strategi som medger oförändrade koldioxidutsläpp.
Herr talman! Där kröp bockfoten fram. Det är kärnkraften som är moderaternas motiv för detta beslut, och ingenting annat.
Herr talman! För oss moderater är bibehållandet av kärnkraften en del av strategin för att åstadkomma ett uppfyllande av målet. Det är helt rätt. Där har vi ett utomordentligt starkt stöd av t.ex. Brundtlandkommissionens rapport. Rapporten talar t.o.m. om en vidareutvecklad kärnkraft som förnybar energikälla. När Brundtlandrapporten över huvud taget rubricerar olika miljömål är koldioxidutsläppen det stora problemet. Därefter kommer ozonskiktet, och på detta område har Sverige fattat mycket bra beslut som vi moderater har gett vårt stöd. Efter ozonskiktet kommer luftföroreninsarna. När det gäller alla dessa områden har moderaterna fört en politik sm syftar till att just minska riskerna. Kärnkraften nämns som ett problem. men ett problem som går att lösa via olika åtgärder.
Herr talman! Detta är inte sant. Brundtlandkommissionen tar upp klimatfrågan som ett av de allvarligaste hoten. Man var djupt oense i fråga om kärnkraften, och därför sägs ingenting om den. Sanningen är att klimatfrågan är global. Kärnkraften svarar, globalt sett, för 2—3 90 av energiförsörjningen, medan fossilbränslena svarar för 85 9o. Det är inte hanterligt att lösa klimatfrågan med hjälp-av kärnkraft. Vi måste i stället helt byta teknik och övergå inom både transportoch energisektorn till en radikalt bättre hushållning med resurserna och till nya miljövänligare tekniker såväl på fordonssidan som på energisidan. Brundtlandkommissionen rekommenderar att detta skall ske under en övergångstid av 50 år. Jag kan rapportera från de internationella förhandlingarna att det är bara en handfull länder som är beredda att genomföra en stabilisering till år 2000. De flesta länder är inte ens beredda till detta.
Herr talman! Först vill jag säga att debatten just nu inom EG och i USA handlar om att åstadkomma det som riksdagen har fattat beslut om, nämligen oförändrade koldioxidutsläpp. Det är möjligt att man i dessa länder har några år kvar innan man kommer fram till ett sådant beslut, men det är fullständigt klart att debatten går i den riktningen. För oss moderater har det varit naturligt att använda kärnkraften som ett sätt att uppnå målet. Det finns andra sätt, t.ex. att införa elbilar, etanoldrivna bussar och snabbtåg. Det finns möjlighet att övergå till biobränslen. Där har regeringen varit förvånansvärt passiv. När utvecklingen av gasnätet i landet hotar biobränsleanvändningen, har man ju anledning att ifrågasätta regeringens allvarliga avsikt att uppfylla det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Inför förberedelserna för den s.k. Bergenkonferensen i maj, som är ECE-ländernas förberedelse inför 1992 års globala konferens, är varken EG, Storbritannien, Västtyskland, USA, Sovjet eller Japan beredda att binda sig ens för en stabilisering av koldioxidutsläppen till år 2000. Vi har samma nivå som är uppsatt till år 2000. Det är en handfull länder med Sverige i spetsen som driver detta krav. Detta är den mycket deprimerande verklighet som vi nu arbetar med att försöka påverka.
Herr talman! När freonfrågan diskuterades slog sig Birgitta Dail för sitt bröst och talade om det svenska beslutet att avveckla freonerna till 1995. Då var det självklart att Sverige skulle spela en föregångsroll. Vart har den ambitionen tagit vägen när det gäller koldioxidfrågan? Denna är lika viktig, om inte viktigare. Brundtlandkommissionen sätter upp den som ett betydligt viktigare mål än frågan om ozonskiktet. Det finns anledning att ha en utomordentligt hög ambition just på detta område, vilket också Sveriges riksdag har haft genom att fatta detta beslut. Nu frågar jag om Birgitta Dahl är solidarisk med beslutet.
Herr talman! Vi spelar i dag en föregångsroll. Det var vi som väckte förslaget om en klimatkonvention, och det är vi som i dag internationellt driver de mest långtgående kraven. Det tänker vi fortsätta att göra. Vi kommer också att i vårt eget land föra en politik som överensstämmer med den ambitionen.
Herr talman! Det tar jag som ett löfte om att låta bli en förtidsavveckling av kärnkraften.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig vilja åtgärder regeringen avser att vidta för att rutiner för omhändertagande av dödfödda och aborterade foster skall utarbetas med ledning av sittande utrednings övervä Vid en tidigare frågedebatt med Ingrid Ronne-Björkqvist som gällde samma frågeställning förklarade min företrädare att det ingår i transplantationsutredningens uppdrag att överväga frågor som rör hanteringen av aborterade foster. Transplantationsutredningen överlämnade vid årsskiftet ett delbetänkande om samtyckesregler vid organdonation. Jag har fått veta att transplantationsutredningen i ett kommande betänkande avser att ta upp bl.a. den nu aktuella frågan. Som Ingrid Ronne-Björkqvist konstaterar arbetar socialstyrelsen också med detta. En särskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat förslag till allmänna råd rörande omhändertagande av foster i samband med abort. Förslaget har därefter remissbehandlats och kommer om socialstyrelsen så beslutar att ges ut i styrelsens författningssamling. Om transplantationsutredningens överväganden senare visar att ändringar eller kompletteringar behövs i något avseende får man ta ställning till det då.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I januari 1986 skrev jag en motion om att dödfödda bör omhändertas på ett värdigt sätt. Det tyckte också riksdagen och begärde av regeringen en översyn av rutinerna. Inte förrän i juni 1988 fick transplantationsutredningen direktiv att göra denna översyn, sedan jag påmint om riksdagsbeslutet. Senast hösten 1986 frågade jag om inte utredningen borde påskyndas, så att man skulle få etiskt acceptabla rutiner. Det berodde på att ett barn hade försvunnit till föräldrarnas bestörtning. Troligtvis hade det dödfödda barnet hamnat i soporna. Ansvarigt statsråd tyckte inte att det brådskade, utan att det räckte med det initiativ som socialstyrelsen hade tagit. Jag tycker fortfarande att ordningsföljden är felaktig. Utredningen borde ligga till grund för de rutiner som fastslås, i stället för att utredningens överväganden kommer släntrande i efterhand. Vad skall man annars ha en utredning till? Det är orimligt att regeringen inte på drygt tre år har lyckats få fram ett underlag för den översyn som riksdagen har begärt, när det gäller en så pass begränsad konkret fråga. Om det hade funnits ett vettigt beslutsunderlag hade vi bl.a. förskonats ifrån den bisarra debatt som har florerat i kvällspressen under den senaste tiden. Man har där gett sken av att aborterade foster skulle begravas med präst, ljus och blommor och att det är ett påfund från socialstyrelsen för att ge kvinnorna skuldkänslor. Fostren bränns. Tidigare skedde det med soporna, men i dag sker det i kremeringsugnar. Det görs naturligtvis utan alla ritualer, om inte föräldrarna har bett om det. I själva verket berör detta endast en bråkdel av aborterna, bara 3—5 96. 95 96 av aborterna sker så tidigt att det inte går att se fostret med blotta ögat. Detta handlar inte om skuld, utan om rätten att få sörja både när det gäller dödfödda barn och när det gäller sena aborter. Vore det inte rimligt att utredningen påskyndas, så att den trots allt får ligga till grund för socialstyrelsens allmänna råd?
Herr talman! Jag har full förståelse för Ingrid Ronne-Björkqvists djupa irritation över tidsutdräkten. Får jag ändå säga att transplantationsutredningen arbetar utomordentligt seriöst med dessa frågor. Socialstyrelsen har nu tagit fram allmänna råd. De har remissbehandlats, och man har tittat mycket noga på dem. Det är min bedömning, att när socialstyrelsen beslutar om dessa allmänna råd, kommer de att ligga till grund för en bra hantering. Därför avslutade jag mitt inledande svar med att säga att om transplantationsutredningen vid en ordentlig och ännu grundligare analys kommer fram till att det utöver socialstyrelsens allmänna råd behöver göras någon ändring, är det min uppfattning att man får göra ändringen då. Det är bättre att under tiden ändå arbeta efter socialstyrelsens allmänna råd.
Herr talman! Jag vill betona att jag tycker att det är bra att socialstyrelsen har tagit detta initiativ nu när regeringen har varit så pass senfärdig med att följa upp riksdagens beslut. Det hade dock varit en fördel om utredningens betänkande hade legat som grund för socialstyrelsens allmänna råd, så att det hade funnits en beredskap när den här pressdebatten kom. Torgny Larsson, som har erfarenhet av detta som präst, har också i år väckt en motion i ämnet. Han tar upp att det finns oklarheter i socialstyrelsens råd när det gäller informationen till och kontakterna med fostrets föräldrar. Det är tyvärr risk för att man får se över detta när utredningen kommer, och ändra en del.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att komma till rätta med problemet att socialstyrelsen inte längre kan svara upp mot fältets behov av kunskapsoch planeringsunderlag vad gäller hälsoskyddet. Socialstyrelsen har vid årsskiftet fått en ny organisation, som bl.a. har medfört att styrelsen för närvarande har en viss övertalighet. Samtidigt är vissa tjänster vakanta, däribland två tjänster som är avsedda för central tillsyn av hälsoskyddet. Enligt socialstyrelsen kommer styrelsen att på ett tillfredsställande sätt klara av den centrala tillsynen av hälsoskyddet som styrelsen skall utöva enligt hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen så snart de vakanta tjänsterna hunnit bli tillsatta. Jag avser därför inte att föreslå regeringen att nu vidta några åtgärder vad gäller denna tillsyn.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. I det decentraliserade system som vi arbetar med i dag måste vi undvika dubbelarbete. Det är här socialstyrelsens kunskapsförmedlande funktion är så viktig, liksom dess tillsyn. Den utbyggnad och utveckling av hälsoskyddet som sker på kommunal nivå måste ha sin motsvarighet på central nivå. Miljö och hälsoskyddsnämnder måste kunna få stöd i sitt arbete med att försöka realisera riksdagens intentioner genom sin kunskapsspridning. I dag har socialstyrelsen 1,75 handläggare för hälsoskyddsfrågor plus en handläggare för psykosocial medicin. Det är chefen för enheten och en trekvartstjänst för biologiska miljöfaktorer. Det finns ingen som arbetar med fysikaliska, kemiska miljöfaktorer eller med att stimulera uppbygganden av samhällsmedicinska enheter. Det var de som en gång i tiden tog över funktioner från länsläkarorganisationen. Det finns ingen läkare där och inte heller någon som arbetar med omgivningshygien. Samtidigt reser allergiutredningen, sjuka-hus-utredningar och andra krav på både socialstyrelsen och dem som arbetar lokalt. Nu säger socialministern att de vakanta tjänsterna skall tillsättas. Jag hoppas på det. Men finns det pengar för detta? Socialstyrelsen säger för närvarande upp personer, om jag har förstått saken rätt. När räknar man med att tillsätta tjänsterna?
Herr talman! Jag kan i denna stund inte säga exakt när tjänsterna kan tillsättas. Däremot är det viktigt att det finns en korrespondens mellan den kommunala hälsoskyddsorganisationen och möjligheten att få stöd centralt. På grundval av förda samtal och den information jag hittills har fått från socialstyrelsen kan jag konstatera att man i den nya organisationen har för avsikt att också arbeta på ett något annorlunda sätt, nämligen genom att ta till sig expertis utanför socialstyrelsen. Det är dock en helt ny organisation, och det tar naturligtvis litet tid innan man hinner genomföra detta i praktiken. Men som jag bedömer det kommer den nya socialstyrelsen med en bra stab, som har goda kunskaper och som till sig knyter t.ex. kommunal exper ' tis för att arbeta fram underlag för råd och stöd, att vara en mycket slagkraftig organisation också på hälsoskyddsområdet. Det är min förhoppning att man ganska snart kommer att kunna tillsätta de tjänster som behövs. Avslutningsvis vill jag säga att påståendet om att man har en viss övertalighet är riktigt. Den hänger samman med att man hade en något osäker bedömning om hur stor organisation man skulle ha när man utformade sin budgetframställning. Som planeringen nu ser ut, kommer man att kunna hantera detta under året.
Herr talman! Då är det viktigt att riksdagen inför nästa budgetproposition på sitt bord får ett bra beslutsunderlag beträffande resurstilldelningen, så att styrelsen kan tillgodose behoven ute på fältet. Annars haltar det verkligen när det gäller genomförandet av de intentioner om ett decentraliserat ansvar som sjösattes omkring 1980. Jag ser med spänning fram emot att hjulen börjar snurra i den myndighet där jag fortfarande har kvar en del av mitt hjärta.

Herr talman! Carl-Johan Wilson har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidta för att förhindra att arvoderade fritidsuppdrag inom t.ex. politik och folkrörelser blir så belastande för en s.k. huvudarbetsgivare att det minskar benägenheten att anställa personer med sådana engagemang. Det förslag till regler om sjuklön under de första 14 dagarna av en sjukperiod som för närvarande håller på att arbetas fram inom socialdepartementet är inte avsett att medföra att en arbetsgivare blir skyldig att betala ut sjuklön utöver vad han skulle ha betalt ut i lön och andra anställningsförmåner till den anställde. Den sjuklön som huvudarbetsgivaren betalar ut avses således inte omfatta extra inkomster från fritidsuppdrag etc. Den omständigheten att den anställde har arvoderade fritidsuppdrag medför alltså inte ytterligare kostnader för huvudarbetsgivaren.
Värderade talman! Tack så mycket för svaret. Det står i det att en arbetsgivare inte blir skyldig att betala ut sjuklön utöver vad han skulle ha betalat i lön och andra anställningsförmåner. Betyder det att han får betala ut 100 90 av lönen för den som har fritidsuppdrag, eller bara 90 96 av lönen, som nu är fallet?
Herr talman! I förhållande till den nuvarande timsjukpenningen blir det inga förändringar.
Herr talman! Det är alltså inte korrekt, som det står här, att han kan bli skyldig att betala ut upp till den lön som skulle ha utgått, utan även i fortsättningen endast 90 96?
Herr talman! Ersättningen från sjukförsäkringssystemet blir densamma som nu. Sedan fyller arbetsgivaren upp enligt det förslag till timlönesjukpenning som tidigare antagits. När det däremot gäller arvoderade uppdrag är det mycket olika beroende på hur uppdragskonstruktionerna ser ut och i vilket förhållande de står till sjuklönesystemet.
Herr talman! Jag tror att man måste inse att det här kan bli en stor försämring av sjukpenningen för ganska många som nu bygger sin årsinkomst på ganska omfattande extrainkomster. Det gäller t.ex. för en landstingsledamot, som jag tog som exempel i min fråga. Hur blir det då med den minskning av arbetsgivaravgifterna som det är tänkt att arbetsgivarna skall få för sina åtaganden för inträdet under de första 14 dagarna? Betyder detta att alla de som knappast har någon huvudarbetsgivare utan vidare får behålla sin ersättning? Ytterst få av t.ex. fritidspolitikerna i kommun och landsting har kommunen som huvudarbetsgivare. Uppstår det inte här orättvisor?
Herr talman! När det gäller de första 14 dagarnas sjuklön är avsikten med förändringen att framför allt underlätta för den som är sjuk att få sin ersättning från ett enda ställe. Man skall också underlätta för försäkringsadministrationen på det viset att man frigör ett antal årsarbetare. Avsikten är inte i Övrigt att förändra relationerna mellan det nuvarande sjukersättningssystemet och det sjukersättningssystem som kommer att träda in under de första 14 dagarna. Detaljer i detta kommer vi att återvända till under våren, först i en lagrådsremiss och därefter i en proposition.
Herr talman! Men ser inte socialministern något problem i att det för ganska många människor blir en väsentlig försämring? Kan inte vi politiker få kritik från människor som har byggt upp sin sjuklöneklasstillhörighet på extrainkomster och som helt plötsligt kanske inte får mer än hälften så mycket i ersättning? Jag har senast i dag varit i kontakt med försäkringskassan, och där säger man att det inte alls är så ovanligt att försäkringstagare får en sjuklön som är så hög att den motsvarar nästan dubbla inkomsten. För dem blir detta en mycket stor försämring. Får vi inte kritik för detta?
Herr talman! Jag kan inte nu i huvudet göra någon bedömning av hur stor den kår av förtroendevalda som får en så avsevärd försämring av sin sjukersättning för arvoden skulle vara. Men i de fall där man har så stora arvoden som heltidseller kvartstidsarvoden, vilka sätts ned i samband med sjukdom, så att man inte får ut arvodet när man är sjuk, utbetalas enligt min minnesbild arvodena oavsett om man är sjuk eller inte. Det gäller i varje fall beträffande årsarvoden. Men i de fall där arvodet bortfaller under sjukdom får vi skapa sådana regler att den delen ersätts från sjukkassan.
Herr talman! Det var ju ett fint besked i det svaret. Det innebär att vi kan få räkna med att bestämmelserna kommer att bli sådana att t.ex. en ishockeydomare som har goda extrainkomster kommer att få ersättning för dessa inkomster av försäkringskassan.
Herr talman! Det gäller naturligtvis under förutsättning att dessa arvoden bortfaller under den tid då man är sjuk.
Herr talman! Det är svårt att döma ishockeymatcher när man är sjuk.

Herr talman! Karin Falkmer har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att avskaffa reklamförbudet i kabellagen. Bakgrunden till frågan är att kabelnämnden den 16 mars har beslutat att fr.o.m. den 1 april 1990 återkalla tillståndet att bedriva egensändningar för det lokala kabelsändarföretaget Västerås Vision. Kabelnämnden har vidare bestämt att nytt tillstånd får ges tidigast för tiden fr.o.m. den 1 juli 1990. Grunden för kabelnämndens beslut är att Västerås Vision har överträtt ett förbud i lagen om lokala kabelsändningar genom att medge kommersiell reklam i egensändningar. Jag har för närvarande inga planer på att föreslå att förbudet mot reklam i egensändningar i kabel skall avskaffas. Radiolagsutredningen har emellertid i uppgift att se över kabelsändningslagstiftningen, bl.a. med hänsyn till erfarenheterna av tillämpningen . Det blir därför inom en nära framtid aktuellt att pröva om reglerna i alla avseenden är lämpligt utformade.
Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret. Det var tråkigt att ministern inte för närvarande har planer på att avskaffa reklamförbudet i kabellagen. Det som har drabbat Västerås Vision visar tydligt hur otidsenlig och inkonsekvent kabellagens reklamförbud är. Kabelnämnden har tystat den lokala TV-kanalen med nyhetsprogram och allt, som straff för att reklamförbudet ansetts ha blivit överträtt i två av alla de program som sänts. Det ena var ett program med mattips, där ICA:s företagslogotype förekommit. I det andra programmet ansågs ett samtal om fondavsättningar vara ett led i Nya Sparbankens marknadsföring. Förbudsinställningen när det gäller reklam är i otakt med tiden. Verkligheten har passerat kabellagen för länge sedan. Svenska folket kan se reklaminslag i satellitkanaler dagen lång. Om nu västeråsarna i brist på Västerås Vision sätter sig ned och tittar på ishockey VM i vår monopol-TV, översköljs de av rinkreklam. Att strypa lokalt producerade TV-kanaler för brott mot reklamförbudet anser jag under dessa omständigheter vara orimligt. Det går inte att hur länge som helst blunda för verkligheten. De utredningar som tillsatts, radiolagsutredningen och utredningen om reklam i TV, är förhoppningsvis tecken på en viss insikt hos socialdemokraterna, men det hjälper inte Västerås Vision i nuläget. Ett snabbt avskaffande av reklamförbudet i kabellagen är det enda riktiga. Hur snabbt kan ett sådant förslag komma från regeringen?
Herr talman! Låt mig bara säga att den åtgärd som kabelnämnden har vidtagit ju inte är plötsligen påkommen. I själva verket har man i tre beslut tidigare funnit att det har förekommit kommersiell reklam i sändningarna. Det har fattats fyra olika beslut innan man har dragit in sändningstillståndet. Jag kan ha respekt för den uppfattning som Karin Falkmer framför, att det borde vara tillåtet — men det är faktiskt inte tillåtet att göra reklam i kabelsändningar enligt den lag som gäller. Principiellt har jag litet svårt för de människor som inte respekterar lagar som de inte gillar och som tycker att de kan stifta sina egna lagar. Är det ett sådant samhälle som Karin Falkmer tycker att vi skall ha?
Herr talman! Reklamförbudet i kabellagen är ju passerat av tiden. Det förekommer reklam i TV-sändningar, via satellit och även i vår monopol TV. Det är just det förhållandet att reklamförbudet förekommer i kabellagen som jag motsätter mig. Det är också detta förbud i kabellagen som har drabbat Västerås Vision så hårt. Västerås Vision drivs som en stiftelse med kommunen, högskolan, Sparbanken, ICA, Konsum och flera andra intressenter som gör egna program. Några av dessa program har bedömts bryta mot reklamförbudet. Som följd av detta stängs hela Västerås Vision. Västeråsarna går miste om direktsända kommunfullmäktigedebatter, andra politiska debatter, lokala nyheter och sportevenemang. Anser ministern att detta är rimligt? Om inte, kommer ministern att vidta någon åtgärd för att upphäva reklamförbudet i kabellagen? Anser Bengt Göransson att detta förbud är i takt med tiden?
Herr talman! Västerås Vision må få anse att kabellagen är dålig, men vad det handlar om är att man ansett att man inte bör följa en lag som gäller. Nämnden har nu för fjärde gången konstaterat att man inte bryr sig om lagen. Det vore rimligt att få veta om vi generellt skall ha den uppfattningen att man, när man anser att en lag inte längre är tidsenlig, inte är skyldig att följa den.
Herr talman! Jag kan inte bedöma om de reklaminslag som just nu varit aktuella bryter mot reklamförbudslagen eller inte. Det som är viktigt för mig är att det uppenbarligen står i strid med den allmänna opinionen att ha ett reklamförbud i kabellagen vilket slår undan benen för en lokal TV-station i Västerås på det sätt som skett. Anser Bengt Göransson att reklamförbudet gynnar en lokal TV? Finns här inga problem för Bengt Göransson?
Herr talman! Jag är tillräckligt gammalmodig för att tycka att man skall " respektera de lagar som finns. Om en tillsynsmyndighet knäpper mig på fingrarna och säger att jag inte följt lagen, försöker jag rätta mig efter det. Jag säger då inte att jag tycker att den gällande lagen inte skall tillämpas och att jag därför inte följer den. Jag följer lagen när den finns. I en tidigare frågedebatt här i kammaren visade sig en partivän till Karin Falkmer företräda uppfattningen att man i offentliga miljöer borde censurera den konst man inte gillade. Det parti Karin Falkmer representerar är alltså något sviktande både i fråga om laglydnad och i fråga om censurvilja.
Herr talman! Även jag är mycket mån om att vi följer de lagar som vi har stiftat här i Sverige.

Herr talman! Karin Falkmer har fått svar på den frågan. Det pågår en översyn av frågan huruvida kabellagen på några punkter kan behöva ändras. Jag vill emellertid understryka att jag knappast ser någon anledning att förespråka ett system med total regellöshet på detta område. Väldigt få av dem som yttrar sig i den offentliga debatten om etermedia och eterlagstiftning förespråkar ett totalt regellöst system, än mindre ett system enligt vilket var och en har rätt att formulera sina egna lagar.